Utöver det sammanträde, som utsatts till kl. 09.00 den 17 december, bör med anledning av återremissen av del av skatteutskottets betänkande 15 nämnda dag anordnas ett sammanträde med början kl. 19.30. Härför krävs emellertid bifall av mer än hälften av kammarens ledamöter. Jag får vidare erinra om stadgandet att beslut som fordrar anslutning från särskilt flertal alltid skall fattas genom omröstning. Jag föreslår att kallelse utfärdas till arbetsplenum den 17 december kl. 19.30. Om inte mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja har kammaren avslagit förslaget om anordnande av ifrågavarande sammanträde.

Herr talman! Läget på arbetsmarknaden är fortfarande mörkt, men vi har fått ny fart på de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsmarknadsstyrelsen har på tre månader lyckats öka antalet beredskapsarbetande med 45 000. Det är ett bra bevis på den flexibilitet som präglar det praktiska genomförandet av arbetsmarknadspolitiken i det här landet. Det är ett bra bevis på den goda beredskap som finns i alla kommuner, i de fackliga organisationerna och i näringslivet. Det visar god beredskap och god vilja att ställa upp för att gemensamt försöka lösa de problem som vi har. Särskilt kan man glädja sig åt att insatserna har fått en prägel som har gynnat framför allt de unga arbetslösa. Av de ungefär 58 000 personer i beredskapsarbete som man hade enligt den senaste räkningen var inte mindre än 40000 ungdomar. Men vi kan naturligtvis fortfarande göra ytterligare insatser. Inom ramen för det sysselsättningspaket som regeringen har lagt fram finns det förutsättningar för att ytterligare öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag hoppas för min del att vi, inte minst när det gäller ungdomarna, skall kunna få ett större genombrott för insatserna inom det enskilda näringslivet. Jag har därför haft överläggningar även med parterna på det området. Antalet personer som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har emellertid ökat mer än vad den öppna arbetslösheten har minskat, och det är ett mycket oroande tecken. Det är djupt otillfredsställande, men det är ett resultat av problem i omvärlden och av den tidigare förda ekonomiska politiken här hemma. Det tar tid för oss att vända den ekonomiska utvecklingen. På många håll i världen förekommer det en inställning till arbetslösheten som jag anser vara djupt oroande. Arbetslösheten anses på många håll som ett nödvändigt ont för att få fart på ekonomin. Man kan säga att den idén redan är införlivad i den ekonomiska politiken i Margaret Thatchers Storbritannien. Men det finns sådana tankar även i Sverige. Sysselsättningen har i många länder blivit ett andrahandsmål för den ekonomiska politiken. I USA betraktas 5-6 26 arbetslöshet på många håll närmast som oundviklig. Fem sex miljoner arbetslösa människor anses av en del som en naturlig sak, någonting som man egentligen kan kalla för full sysselsättning. I Storbritannien riskerar arbetslösheten att snart komma upp i 15 96. Var tredje arbetslös där har gått utan arbete i mer än ett år. Siffror för Belgien, Frankrike och många andra länder går i samma riktning. Vi kan inte acceptera en politik som leder till en sådan utveckling här hemma också. Jag menar att det för ett modernt välfärdssamhälle är en passiv och primitiv metod när det gäller att försöka bedriva stabiliseringspolitik. Full sysselsättning är samhällets kanske allra viktigaste uppgift. Kompromissar vi om den undermineras så mycket av välfärdssystemet i övrigt. Det har varit så tidigare i historien, inte minst efter andra världskriget, att man på sina håll ansåg att en arbetslöshet på 4-5 96 egentligen var att betrakta som full sysselsättning. Vi visade i de nordiska länderna att det gick att pressa ned arbetslösheten långt därunder. Vi får inte acceptera en smygande tillvänjning vid allt högre arbetslöshet. Vi måste också slå tillbaka mot förenklat tal. Vi har ju en bra arbetsmarknadspolitik som tar hand om de arbetslösa, kan det heta, och samtidigt låter det som om det handlade om terapi. Ibland får man intrycket att vissa debattörer anser att arbetsmarknadspolitik bara är ett sätt att kamouflera arbetslöshet med. De har inte förstått att det är just genom arbetsmarknadspolitiska insatser som vi förhindrar att människor i kristid förlorar kontakten med arbetslivet. De kritiska personerna hävdar ibland att strukturomvandlingen går för långsamt. Det är ett delvis ganska inkonsekvent resonemang. Genom exempelvis arbetsmarknadsutbildningen tillförs ju inte bara den enskilde utan även hela samhället och näringslivet vinster. Valet för den enskilde står inte bara mellan arbetslöshet och utbildning just nu, frågan gäller också att på lång sikt få en meningsfull och trygg anställning till gagn för produktivitet och sysselsättning i samhället som helhet. Det finns också vanföreställningar om att de arbetslösa på något sätt utgör en grupp för sig, som om det i stort sett var samma personer som månad efter månad är arbetslösa, eller att de vandrar runt mellan olika åtgärder — vandrar från beredskapsarbete till beredskapsarbete, från utbildning till utbildning i en trollcirkel som snarast leder bort från arbetsmarknaden. Men den bilden är inte korrekt. Under förra budgetåret fanns det inte mindre än 710 000 människor som någon gång var inskrivna som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Mer än var tionde av dem var arbetshandikappad. Nästan var tionde var invandrare eller hade utländskt medborgarskap, rättare sagt. Omkring 250 000 personer placerades det budgetåret i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Bara en mycket begränsad del av dem, 6 96, främst arbetshandikappade, hade varit placerade i mer än en åtgärd under den perioden. Det visar att den s.k. rundgången, gången från beredskapsarbete till beredskapsarbete, från kurs till kurs, är mycket begränsad. Förra året anmäldes mer än en halv miljon lediga platser till förmedlingen. Det här blev många siffror. Jag brukar i vanliga fall inte rada upp siffror på det sättet, men ibland känns det angeläget att litet utförligare demonstrera hur stort trycket på arbetsförmedlingen är och hur stort behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser kan vara. Jag tycker att det är ett svar till dem som hävdar att det vore mycket bättre att använda AMS-pengarna för att inrätta fasta jobb. Att binda dessa medel i fasta jobb löser inte problemen för det stora flödet av människor som finns på arbetsmarknaden. Även i högkonjunkturer måste arbetsmarknadspolitiken till för att anpassningen mellan sökande och arbeten skall fungera. Genom en flexibel arbetsmarknadspolitik av det slag som vi har i det här landet och som vi är ganska ensamma om i världen kan alltså hundratusentals människor varje år få hjälp vid sökandet efter arbete. Många gånger går det ganska snabbt. Andra gånger behöver den arbetssökande förbättra sin utbildning eller få ett beredskapsarbete i avvaktan på att andra arbeten kommer till. För en handikappad krävs kanske särskilda rehabiliterande insatser eller ett skyddat arbete inom Samhällsföretag. Dessa åtgärder öppnar vägen till fasta arbeten. Två av tre som genomgått arbetsmarknadsutbildning har enligt den senaste tillgängliga statistiken arbete efter sex månader. Var tredje ungdom som gått i beredskapsarbete får fast arbete omedelbart efteråt. För enskilda beredskapsarbeten gäller att två tredjedelar omedelbart efter beredskapsarbetet får stanna kvar på arbetsplatsen i fast arbete. Dessa siffror är inte helt nya. Det är ju alltid så att uppföljningar släpar efter i tiden. Av de erfarenheter och kunskaper som vi har om enstaka uppföljningar vet vi att det finns en nedgång i siffrorna över hur många som har fått fasta jobb efter genomgången arbetsmarknadsutbildning eller efter beredskapsarbete. Men den nedgången är inte alls så stor som man skulle kunna befara till följd av de dåliga tiderna. Vi har alltså fortfarande, såvitt man kan bedöma, ett mycket gott resultat av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna också i den meningen att de leder till fast anställning. Ur kameral synvinkel är arbetsmarknadspolitiken dyr, mycket dyr. Men kontantstödslinjen är inget alternativ till aktiva åtgärder. Det är heller inget billigt alternativ — det lär oss erfarenheterna både här hemma och i många andra länder, t.ex. Storbritannien. De sysselsättningspolitiska ambitioner som vi har i den nya regeringen kan förverkligas bara om arbetsmarknadspolitiken tillförs ökade resurser. Det är grundtanken bakom den proposition och det betänkande från utskottsmajoriteten som ligger på riksdagens bord. Men dessa resurser tär egentligen inte på vårt välstånd utan är i sig själva välståndsskapande. Utbildningen främjar för den enskilde välbefinnandet, självrespekten och självkänslan, men dessutom främjar den ofta strukturomvandlingen. Sysselsättningssubventioner ger ett samhällsekonomiskt nettotillskott, det vet vi. Arbetet i anpassningsgrupperna blir produktiva investeringar när det förebygger utslagning och förtidspension. Ett beredskapsarbete i tjänsteeller vårdsektorn är för staten kostnadsmässigt nästan jämförbart med kassaersättning. Förtidspension innebär kostnader för statskassan som för en enda person efter ett antal år närmar sig miljonbelopp. Vid sådana jämförelser framstår arbetsmarknadspolitiken som en lysande affär. Men allt detta förutsätter att vi övergår från snävt kamerala till samhällsekonomiska kalkyler. I det kortsiktiga perspektivet finns inget alternativ till arbetsmarknadspolitiken. Vägen till den fulla sysselsättningen går via en kombination av en stram stabiliseringspolitik och en ambitiös selektiv arbetsmarknadspolitik. Några snabba patentlösningar på andra områden finns inte. Därför, herr talman, har kammaren nu ett stort ansvar. Säger man nej till de ökade resurserna för arbetsmarknadspolitiken, så säger man i det läge som vi har också ja till en ökad öppen arbetslöshet.

Herr talman! När det gäller vår arbetslöshet och våra problem med denna, måste det till dels kortsiktiga, dels långsiktiga åtgärder. Det är ofantligt viktigt att vi framför allt satsar på de långsiktiga åtgärderna, så att vit.ex. får tillbaka de sysselsättningstillfällen inom svensk industri som har gått förlorade. Över huvud taget måste det föras en ekonomisk politik som stimulerar det enskilda näringslivet att öka sitt kapacitetsutnyttjande från 50, 60 eller 70 70 till 80, 90 eller 100 26, och naturligtvis att expandera däröver. Ju fler maskiner som är i gång i små och stora företag, desto fler arbetstillfällen. Ju mer ett företag kan sälja inom och utom landet, desto fler arbetstillfällen — desto fler människor får jobb. Nyckeln till att fler människor får arbete är en sådan utveckling som innebär att företagen går med vinst. Det är tillfredsställande, herr talman, att ordet och begreppet vinst har återtagit sin självklara plats i den ekonomiskpolitiska debatten. Det är också tillfredsställande att debattörer i så gott som alla läger i dag börjar inse sambandet mellan vinst, god lönsamhet, och sysselsättning. Jag vill bara understryka i det här sammanhanget att vi behöver många år av god lönsamhet, många år av goda vinster. Och det krävs inte bara vanliga vinster så där rent allmänt. Det krävs rejäla vinster för att svensk företagsamhet skall få motståndskraft, konkurrenskraft och stärkt soliditet. Därigenom skapas nämligen inte bara arbetstillfällen — därigenom skapas varaktiga arbetstillfällen, varaktiga jobb. Och därigenom får vi tillbaka den anställningstrygghet som varje löntagare sätter främst, ja, t.o.m. före lönenivån. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 13 belyses det allvarliga arbetsmarknadsläget, och arbetsmarknadsministern har kompletterat bilden. De höga arbetslöshetssiffrorna inger oro. Vi moderater har i vår partimotion pekat på detta, och vi har också pekat på huvudförklaringen till den totala arbetslösheten. På s. 21i utskottets betänkande finns det ett diagram. Där kan man se att antalet vuxna arbetslösa mellan 25 och 64 år har legat på samma arbetslöshetsnivå, omkring 2 90, sedan 1970-talets början. Ungdomsarbetslösheten — det gäller då ungdomar mellan 16 och 24 år — visar däremot en oroande men jämn ökningstakt under samma period och har nu nått upp till en nivå av omkring 7 9o. Utvecklingen när det gäller främst den ökade ungdomsarbetslösheten kräver enligt vår mening kraftfulla, koncentrerade insatser. Att bli arbetslös måste upplevas som en av de mest fruktansvärda händelser som kan inträffa i en människas liv. Att som ung människa på tröskeln till vuxenlivet bli nekad arbete, att inte vara efterfrågad, att inte behövas trots en mer eller mindre gedigen och omfattande yrkesutbildning, måste vara en skakande upplevelse. Då måste tillvaron kännas oerhört meningslös. Man kan förstå att det efter en sådan början på vuxenlivet kan gå snett för många ungdomar. Vi moderater har lagt fram förslag till koncentrerade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten och därmed den totala arbetslösheten. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att vi redan i våras tog ett samlat och okonventionellt grepp om ungdomsarbetslöshetsfrågan. Det gjorde vi tillsammans med de två andra borgerliga partierna. Redan då framhöll vi hur viktigt det är att alla goda krafter tas till vara och samordnas. Vi förutsatte att den dåvarande regeringen skulle pröva alla upptänkliga idéer och uppslag. Eftersom arbetslösheten är så stor och vi hittills huvudsakligen har följt gamla hjulspår, måste vi öppna dörrarna till litet fantasi och flexibilitet. Det har exempelvis varit, och är fortfarande, svårt att förstå den stelbenta inställningen till kravet på kollektivavtal. Det skall finnas ca 75 000 småföretag i Sverige som har kollektivavtal. Kanske hälften av dessa, eller fler, skulle kunna anställa ungdomar som är arbetslösa eller erbjuda s.k. ungdomsplatser eller praktikplatser. Vad händer? Jo, de fackliga organisationerna säger nej. Det är viktigare att ett litet familjeföretag har kollektivavtal än att en ung flicka eller pojke får arbete. Jag kan inte tänka mig att medlemmarna i fackförbundet, vanliga förnuftiga löntagare, i ett arbetsliv i kris har samma byråkratiska inställning. Nej, det är tyvärr ombudsmannen som alltmer har fjärmat sig från verkligheten och den praktiska vardagen. Detta och många andra exempel visar att det, för att vi gemensamt skall kunna ta till vara möjligheterna för den unga generationen att få arbete, krävs att parterna på arbetsmarknaden ställer upp och tar sitt ansvar. Det gäller inte minst en annan fråga, som jag också har pekat på, nämligen lönebildningen när det gäller våra ungdomar. I vår partimotion och i vår reservation i utskottsbetänkandet har vi pekat på en mängd olika idéer och åtgärder som bör prövas. Låt mig få peka på en annan okonventionell metod. Sedan flera år tillbaka har då och då frågan om något slags arbetsfördelning aktualiserats av enstaka debattörer. Men så gott som varje gång har debatten avstannat, bl.a. av det skälet att någon representant för de fackliga organisationerna haft en stelbent uppfattning. Hon eller han har menat: Visst kan man tänka sig en arbetsdelning genom exempelvis en liten minskning av veckoarbetstiden med någon timme eller kanske bara en halv timme — men utan minskning av lönen. Frågan om arbetsdelning har under den senaste tiden fått ny aktualitet, bl.a. ute i Europa, där arbetslöshetsproblemen är ofantligt mycket större än här. I flera europeiska socialdemokratiska partier ser man mindre traditionellt på den här frågan. Här hemma har t.o.m. Rudolf Meidner nu börjat ändra sin inställning. Men hur länge skall det dröja innan vi får de svenska fackliga organisationerna att inse att även den här heliga kon kanske måste avlivas? Visst är jag medveten om att de praktiska svårigheterna är många. Men låt oss sätta oss ner kring ett runt bord och pröva olika lösningar — positivt, konstruktivt och okonventionellt. Låt oss göra detta för de arbetslösa ungdomarna. Eller sträcker sig inte solidariteten så långt? Försök tänka i andra banor än att höja skatten när något i samhället skall lösas! Alla dessa miljarder till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som ständigt är AMS enda lösning, kommer också på den enskilde skattebetalarens skattsedel. Hur länge skall vi fortsätta på det sättet? Kan arbetsmarknadsministern och det socialdemokratiska partiet bara säga ja till arbetsmarknadsverkets miljardrullning? Skall det byråkratiska arbetsmarknadsverket — en jättekoloss i samhällsapparaten — bara få växa? Hur länge skall detta pågå? Hur länge räcker miljarderna? Hur länge kan vi fortsätta låna pengar utomlands till detta? Är den enda saliggörande metoden att kommunerna höjer skatten för att få pengar till beredskapsarbeten? Tänk om parterna i kommunen, både på den enskilda och inom den offentliga sektorn, satte sig ner i en diskussion med olika myndigheter i kommunen, med skolan och arbetsförmedlingen. Tänk om varje löntagare minskade veckoarbetstiden med exempelvis en halv eller en hel timme och fick motsvarande lönesänkning. Ca 4 000 löntagare skulle med andra ord bidra med 4000 timmar. Det skulle ge hundra arbetslösa arbete i den kommunen. Bestämde man sig för en mindre veckoarbetstid för exempelvis de arbetslösa ungdomarna skulle desto fler komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar med kortare arbetsvecka kunde få komplettering genom utbildning. Självfallet kan flera av kollegerna här i kammaren rada upp en mängd praktiska svårigheter och problem — jag är mycket medveten om det. Arbetsmarknaden är så olika i olika delar av landet, så olika i olika kommuner. I vissa företag är det svårt att genomföra detta, i andra är det lättare. Men jag upprepar bara: Det finns andra metoder än att höja skatterna. Och dessutom vill jag återigen understryka att det gäller vår unga generation. Att låta 50 000 ungdomar gå arbetslösa, att låta dem utsättas för alla de risker som sysslolöshet och en meningslös tillvaro innebär borde få oss att inte bara tänka till litet extra — vi måste faktiskt tänka litet nytt. Är arbetsmarknadsministern beredd att ta initiativ till en snabbutredning kring en lösning av det här slaget? Jag har uppehållit mig en lång stund vid den här frågan. Det innebär inte att jag är anhängare av den, men jag kan tänka mig att vi diskuterar den, precis som vi diskuterar andra okonventionella idéer och uppslag. Det karakteristiska och viktiga är att alla goda krafter i samhället måste medverka, inte bara på papperet, inte bara genom uttalanden, utan mera handgripligt och praktiskt. Det gäller inte minst parterna på arbetsmarknaden. Är arbetsmarknadsministern beredd att ta ett sådant okonventionellt initiativ? Till sist vill jag ställa en fråga som ansluter till det jag sade i inledningen om den oro jag känner för den ekonomiska politik som nu förs. Bengt Wittbom, min partivän och kollega, har flera gånger frågat: Hur stor arbetslöshet är arbetsmarknadsministern beredd att acceptera 1983, 1984, 1985? Vilken arbetslöshet innebär det att vi höjer arbetsgivaravgifterna? — Om arbetsmarknadsministern inte är här och kan svara, kanske de övriga socialdemokraterna kan göra det. — Vilken arbetslöshet innebär det att vi ökar momsen, minskar köpkraften, tar ett strupgrepp på hemmamarknaden och detaljhandeln? Med andra ord: Vilken arbetslöshet är arbetsmarknadsministern och ni socialdemokrater beredda att acceptera? Jag ber att få yrka bifall till de moderata reservationerna i betänkandet.

Herr talman! När riksdagen i dag har att ta ställning till regeringens förslag om sysselsättningsfrämjande åtgärder finns det anledning att notera det breda parlamentariska stöd som finns för huvudinriktningen i förslagen. Från centerns sida har vi sett det som angeläget att i det korta perspektivet ställa ytterligare medel till förfogande för arbetsmarknadspolitiska insatser för att därmed minska arbetslösheten. Den internationella arbetslösheten fortsätter att växa. Enligt OECD:s beräkningar behövs det under de närmaste åren en 3-procentig årlig tillväxt för att förhindra en ökning av arbetslösheten. Det finns i dag inga som helst tecken på att vi får en sådan tillväxt. Den inriktning som socialdemokraterna har i fråga om den ekonomiska politiken innebär en kraftig minskning av den inhemska efterfrågan. Om den svenska arbetslösheten inte skall förvärras, krävs att denna minskning kan vägas upp av större internationell efterfrågan på svenska produkter och ökade inhemska investeringar, som medför ökad effektivitet och resurshushållning. Det är synnerligen osäkert om det kravet kan tillgodoses. Vad effekterna av den genomförda devalveringen kommer att innebära ur sysselsättningssynpunkt är också osäkert. Som en konsekvens av detta är det enligt centerns mening nödvändigt att ytterligare öka den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. Under våren och sommaren vidtog regeringen Fälldin en rad åtgärder för att öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna under hösten och vintern. Sålunda gjordes utfästelser om att antalet beredskapsarbeten under andra halvåret 1982 fick uppgå till en nivå som låg 40 26 över den som uppnåddes under motsvarande period 1981 och att ytterligare medel skulle ställas till förfogande för att klara vintern och våren 1983. Hade inte dessa åtgärder vidtagits, skulle antalet arbetslösa ha ökat kraftigt fr.o.m. januari månad 1983. Det hade blivit verklighet, om moderata samlingspartiet hade fått sin vilja igenom. Tack vare regeringen Fälldins åtgärder har antalet arbetslösa kunnat minska under de senaste månaderna. Detta noterar jag med tillfredsställelse. Trots de bekymmer som förekommer på arbetsmarknaden finns det anledning att notera, att antalet sysselsatta vid den senaste mätningen var den högsta novembersiffra som har redovisats sedan början av 1970-talet. Antalet sysselsatta kvinnor har ökat sedan mitten av 1970-talet med omkring 250 000. Det vittnar om att den förda politiken har skapat förutsättningar för en positiv sysselsättningsutveckling där arbetslösheten, i ett internationellt perspektiv, har kunnat hållas på en låg nivå. Därför är det oroande vad den socialdemokratiska politiken på sikt kommer att leda till. Vi har för centerns vidkommande redovisat vår uppfattning om hur den ekonomiska politiken bör inriktas, och detta framgick ju med önskad tydlighet bl.a. vid debatterna här i kammaren i går. Moderata samlingspartiet har i stort sett sagt nej till alla sysselsättningsfrämjande åtgärder. Detta skulle otvetydigt leda till en kraftigt ökad arbetslöshet. På speciellt en punkt är jag förvånad över moderaternas ställningstagande, och det gäller ersättningen till dem som har anställda med lönebidrag. Dessa anställda tillhör de grupper som kanske har det allra besvärligast på arbetsmarknaden. En utebliven påspädning av medel skulle leda till att ett stort antal arbetshandikappade skulle drabbas, och dessutom skulle arbetsgivare gå miste om ersättning, eftersom densamma utbetalas i efterhand. T. ex. många idrottsföreningar skulle bli drabbade, eftersom de i sina kalkyler räknat in denna ersättning från staten. Det skulle också allvarligt rubba förtroendet för statsmakterna, att man inte håller givna löften. Det måste betecknas som ett avtalsbrott. Intresset från arbetsgivare att anställa människor med lönebidrag skulle minska. I olika sammanhang har man från statsmakternas sida vädjat om nödvändigheten av att anställa arbetshandikappade. Enligt centerns uppfattning är det viktigt att denna form av anställning ytterligare utvidgas. Sker inte detta skulle många fler människor förtidspensioneras, eller också skulle det bli nödvändigt med en utbyggnad av Samhällsföretag. Från centerns sida ser vi det som mera positivt för den enskilde arbetshandikappade att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det är något som vi ser som väldigt positivt. I utskottets betänkande redogörs också för vilka åtgärder som vidtagits när det gäller ungdomarnas situation. Alla är eniga om nödvändigheten av att åtgärder vidtas, men insatserna för att nå resultat är varierande.

sättningsåtgärder Herr talman! Jag skall direkt be att få bemöta de påståenden och de frågor — mm.m. som Arne Fransson har framställt under sitt inlägg. Arne Fransson säger för det första litet mera generellt att vi säger nej till alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det gör vi inte alls, Arne Fransson. Vi säger nej till påspädningen just nu, och till det sätt på vilket man satsar på arbetsmarknadspolitiken. Jag har i mitt inlägg försökt visa att huvudförklaringen till den stora totala arbetslösheten är den mycket kraftigt ökade ungdomsarbetslösheten. Därför menar vi moderater att vi bör sätta in koncentrerade, kraftfulla insatser på att lösa ungdomsarbetslöshetsfrågorna — med vanliga metoder, men också, som jag försökte beskriva i mitt inledningsanförande, med nya mer okonventionella uppslag och idéer. Jag kan inte tänka mig att Arne Fransson skulle ha något emot detta och inte heller det sociala syfte som just en sådan politisk inriktning borde ha. För det andra vill jag besvara frågan om de arbetshandikappade. Arne Fransson vet lika väl som jag att riksdagen har beslutat om att vi skall utreda frågan om de arbetshandikappades möjligheter till arbete på arbetsmarknaden antingen genom Samhällsföretag eller genom lönebidrag. Arne Fransson vet också att vi i många år har förordat att man i möjligaste mån skall utnyttja metoden med lönebidrag. Vi menar att det är riktigare att de arbetshandikappade — om de kan — befinner sig ute i produktionen än att de befinner sig i Samhällsföretag. Samhällsföretag kan vara bra för många, men det behöver inte vara bra för alla. Vi menar att vi just nu bör kunna avvakta vilket resultat utredningen kommer till när det gäller hur man över huvud taget skall ställa sig till inriktningen vad avser de arbetshandikappades möjligheter att få arbete. F. ö. är det en mer budgetteknisk fråga.
Herr talman! Jag har bara redogjort för de konsekvenser som skulle uppstå om moderata samlingspartiets politik på detta område i det korta perspektivet skulle förverkligas. När nu Alf Wennerfors är mycket positivt inställd till ett lönebidrag och tycker att det är en mycket bra form, är jag förvånad över att moderata samlingspartiet säger nej till denna. Om man i det korta perspektivet förlitar sig på att den utredning som nyss har börjat jobba skall åstadkomma resultat, har man nog väl stora förhoppningar på en statlig utrednings sätt att arbeta! Konsekvenserna i det korta perspektivet — om man skulle säga nej till den ytterligare påspädningen av medel till lönebidrag — blir utan tvekan, Alf Wennerfors, att en mängd organisationer och andra inte får de medel de har rätt att få och som de har utgått från att de skulle få. Det var det jag ville 15 påpeka i mitt inledningsanförande. När det sedan gäller ungdomsfrågorna tror jag att vi i mycket stor utsträckning är överens om på vilket sätt vi bör lösa dessa. Vi motsätter oss självfallet inte att man försöker finna nya idéer och föreslår nya åtgärder för att lösa problem med ungdomarna. Jag måste säga att det, som alltid när Alf Wennerfors är i talarstolen, finns mycket engagemang bakom hans anförande. Tyvärr kan man konstatera att engagemanget inte alltid följs upp med konkreta ställningstaganden från hans partis sida, och det är naturligtvis att beklaga.
Herr talman! Ni har valt metoden, Arne Fransson, att späda på, att gå på i de gamla hjulspåren. Det respekterar jag. Det kan vara en metod — en bra metod i vissa fall. Vi har också gjort det tidigare. Men eftersom arbetslösheten bara ökar — vi kan se de ökande siffrorna framför oss vad gäller vuxna i allmänhet, vad gäller unga, kvinnor och arbetshandikappade — måste vi tänka i nya banor i alla olika avseenden. Och just när det gäller de arbetshandikappade har vi bestämt oss för att vi vill utreda hur möjligheter skall kunna skapas att bereda dem arbetstillfällen — på gamla sätt men även på nya sätt — och hur vi skall utveckla idéer och uppslag som kan komma fram. I avvaktan på detta behöver vi inte just nu prioritera på det sätt som ni har gjort. Det är vår uppfattning. Det är samtidigt en budgetteknisk fråga. Skulle det visa sig nödvändigt att återkomma med en ytterligare påspädning, har vi alla möjligheter att göra det. Detta är vårt svar på Arne Franssons fråga.
Herr talman! Alf Wennerfors säger att det är viktigt att man kan tänka i nya banor. Det är naturligtvis helt riktigt. Det går ändå inte att komma ifrån den verklighet som man i det korta perspektivet befinner sig i. Självfallet är det angeläget att på sikt finna nya former. Men jag vill än en gång slå fast att de ställningstaganden som moderata samlingspartiet gjort i sin partimotion och sina reservationer i det korta perspektivet utan tvivel leder till de resultat som jag redogjorde för i mitt inledningsanförande. Det är viktigt att slå fast detta. Att vi sedan på sikt skall lösa de här frågorna på annorlunda sätt än vad vi i dag gör är en annan sak. Det är ändå viktigt att vi gör klart för oss att om moderata samlingspartiets förslag skulle förverkligas, skulle det leda till att idrottsföreningar och andra ideella organisationer inte får den berättigade ersättning som statsmakterna har utlovat. Detta torde stå helt klart. Det är viktigt att klargöra detta här i kammaren i dag.

Herr talman! Sysselsättningsfrågorna kom att få en mycket framskjuten Fredagen den plats i årets valrörelse. Det är naturligt. Man kan knappast tänka sig något 17 december 1982 som mer påtagligt griper in i människans vardag än just arbetet eller att ens insatser inte längre efterfrågas. Den oro som varje människa som drabbats = Särskilda sysseleller hotas av arbetslöshet känner är mycket stor. Samma är självfallet — sättningsåtgärder förhållandet för de familjer vilkas ungdomar inte får fotfäste på arbetsmarknaden. I år har arbetslösheten hittills i stort sett legat på samma höga nivå som i början av 1970-talet. En avgörande skillnad är dock att vi nu trots allt har en väsentligt lägre arbetslöshet än de flesta övriga industriländer, medan förhållandet var det motsatta i början av 1970-talet. Då utmärkte vi oss med en väsentligt högre arbetslöshet i jämförelse med de flesta andra industriländer i Europa. Jag håller med arbetsmarknadsministern om att det är mycket oroande att man i många industriländer nu tycks tolerera en så hög arbetslöshet. Något som sannolikt hade stor betydelse för utgången av valet var de närmast katastrofala arbetslöshetssiffror som basunerades ut i slutet av valrörelsen. Litet i skymundan har man nu från ansvarigt håll antytt att det sannolikt förelåg statistiska fel bakom de för svenska förhållanden extremt höga arbetslöshetstal som presenterades tidigare i höst. Det har sagts mig att man även inom AMS styrelse — självfallet efter valet — har ifrågasatt riktigheten i den plötsliga arbetslöshetstopp som registrerades för tiden i anslutning till valet. Mot den här bakgrunden var det närmast förvånande när vi i den debatt som fördes här tidigare i veckan kunde höra Olof Palme göra ett stort nummer av de numera ifrågasatta höga arbetslöshetstalen. Arbetsmarknadsutskottet stryker under den ekonomiska politikens betydelse för sysselsättningen på lång sikt. Det är ju ändå så, herr talman, att utan en framgångsrik ekonomisk politik kommer vi inte att klara sysselsättningsfrågorna under 1980-talet. Företrädare för de icke-socialistiska partierna i riksdagen har tidigare här i kammaren närmare redogjort för de farhågor för sysselsättningen som följer om man driver en så inflationsdrivande politik som från socialdemokratiskt håll nu dragits i gång. Ändå vill jag säga att det var välgörande att höra att arbetsmarknadsministern i sitt anförande var realistisk och dessutom positiv i tonen. Detta i jämförelse med de inlägg som man kunde höra här i kammaren under våren, då Anna-Gretz Leijon ofta återkom till tesen: Ge åt AMS vad AMS behöver, så klarar vi nog situationen. Nu var inlägget betydligt mer mångfasetterat, och det inger mig förhoppningen att vår nya arbetsmarknadsminister ser realistiskt på vad som krävs. Avgörande för utvecklingen är självfallet också att industrin i det långa perspektivet ges förutsättningar att expandera och om möjligt öka sysselsättningen. Inte minst viktigt är det att landets småföretag utvecklas positivt. De strukturkriser som vi har upplevt under senare tid i kommuner som har dominerats av en enda bransch har visat hur viktigt det är med ett väl differentierat näringsliv. Här spelar småföretagen en väsentlig roll. 17 Jag hoppas f.ö. att socialdemokraterna har lärt av misstagen under 1960-talet. Då trodde de att man genom politiska beslut kunde bestämma utvecklingen inom vissa branscher. Det räcker att erinra om varven och stålindustrin. Det är inte utan att man känner lättnad i dag över att den socialdemokratiska politiken inte hann dra med sig också ett fullföljt Stålverk 80. Vi politiker skall i stället se till att företagen ges de nödvändiga förutsättningarna för att kunna utvecklas. Vi skall ange ramarna för näringslivet och inte tro att vi själva kan vara företagare. Vi måste ha förtroende för det kunnande som finns i så rikt mått inom svensk företagsamhet, både hos dem som leder företagen och hos arbetare och tjänstemän. Efter vad som har hänt här i riksdagen det senaste dygnet, vilket innebär att kommunisterna nu får ett allt starkare inflytande i svensk politik, finns det anledning till oro även på det här området. Låt mig dock uttrycka den förhoppningen att vpk inte får fortsätta att driva socialdemokraterna framför sig mot mer av planhushållning och mindre av tilltro till industriers och företags egna initiativ. Arbetsmarknadspolitiken bör utgöra endast ett komplement till den ekonomiska politiken och industripolitiken. Vi får aldrig låta arbetsmarknadspolitiken bli ett självändamål. Att skapa tusentals arbetstillfällen inom arbetsmarknadspolitiken ger inga långsiktiga lösningar. Arbetsmarknadspolitiken skall brygga över konjunktursvackorna och förbereda för en övergång till bättre konjunkturer. Här spelar naturligtvis bl.a. en effektiv arbetsmarknadsutbildning en viktig roll. Det har vidtagits en rad åtgärder för att begränsa arbetslöshetens omfattning. Under våren och tidigt i höstas fattade mittenregeringen beslut som visade sig välgörande för att lindra en svår situation på arbetsmarknaden. Över 2 miljarder kronor satsades på att förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och därtill nära 200 milj.kr. för sjukhusprojekt. Uppdraget till AMS att snabbt komma i gång med både beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning och den 40-procentiga ökningen i förhållande till förra hösten var ett annat inslag. Vidare fattades beslut om ett stimulanspaket på nära 900 milj.kr. för investeringar i vägar, broar, trafiksäkerhet, hamnar m.m. 240 milj.kr. i anslag för speciella insatser för ungdomar över 18 år och den förstärkta arbetsmarknadsutbildningen ingick också som led i försöken att minska de svårigheter som råder på arbetsmarknaden. Man räknar nu inte med en ökad efterfrågan på arbetskraft förrän tidigast under andra halvåret 1983. Enligt konjunkturbarometern förutser företagen en fortsatt minskning av antalet anställda, såväl arbetare som tjänstemän. Mot den här bakgrunden anser folkpartiet i likhet med regeringen att ytterligare medel bör tillföras arbetsmarknadspolitiken. Särskilt angeläget är det att ungdomsarbetslösheten kan begränsas väsentligt. Utskottets majoritet i våras gjorde ett kraftfullt uttalande i den riktningen. Vi konstaterade att det inte kan accepteras att ungdomar står utan både arbete och utbildning. Vi framhöll också att arbetslösheten bland ungdomarna kan få negativa följder även på längre sikt, inte bara för ungdomarna utan även för samhället i övrigt. Utskottet uttalade därför att sådana åtgärder måste vidtas att alla arbetslösa ungdomar upp till 21 år erbjuds arbete eller utbildning i stället för arbetslöshetsersättning eller annat stöd från det allmänna. Utskottet framhöll bl.a. att en bred arsenal av åtgärder måste sättas in. Utöver beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning ville utskottet inte utesluta möjligheten av att ungdomsplatser erbjuds även de något äldre arbetslösa ungdomarna. I sammanhanget uttalade utskottet att regeringen borde tillsammans med de båda kommunförbunden överväga bl.a. det kommunala ansvaret för de arbetslösa ungdomarna. Utskottet strök vidare under vikten av att alla berörda parter tar sitt ansvar för att möjliggöra att det uppställda målet nås. Ungdomarna borde inse att varje arbetstillfälle ger värdefulla erfarenheter inför framtiden. Utskottet utgick vidare från att arbetsgivarna nu tar till vara möjligheten att provanställa arbetslösa ungdomar samt i ökad utsträckning bereda ungdomar möjlighet till yrkesintroduktion, lärlingsutbildning samt ungdomsplatser. Utskottet utgick också från att de fackliga organisationerna tar sitt ansvar när det gäller ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Den förra regeringen vidtog kraftiga insatser för att bereda ungdomar arbete eller utbildning. Både konventionella och okonventionella medel prövades. Bl. a. lades fram förslag om s.k. ungdomsslussar. Det förslaget innebar att ungdomarna i väntan på arbete eller utbildning skulle erbjudas någon form av meningsfull sysselsättning. Därvid skulle även en närvaropremie utbetalas till de ungdomar som deltog. Beslut fattades om att 100 milj.kr. skulle tillföras den verksamheten. Vi tror fortfarande att detta var en riktig satsning. Regeringen bör ta fasta på detta uppslag. ungdomarna har kommit i gång. Tyvärr har det tagit alltför lång tid, men enligt uppgift har man närmat sig en uppgörelse. Låt oss — för de arbetslösa ungdomarnas skull — hoppas på ett snabbt resultat av de förhandlingarna. I propositionen anförs att det är regeringens avsikt att alla 17-åringar som inte kan beredas utbildning eller arbete skall kunna erbjudas en ungdomsplats. Enligt utskottets uppfattning är detta självfallet positivt. Regeringen bör spela på ett brett register när det gäller ungdomens sysselsättning. Nya initiativ bör tas, och även okonventionella lösningar bör prövas. Vi inom folkpartiet är övertygade om att övergången från skola till arbetsliv ytterligare måste underlättas. Här kan lärlingsutbildningen spela en viktig roll. Folkpartiet för i sin partimotion fram ett förslag, som syftar till att öka antalet lärlingsplatser. Bl. a. föreslår vi ett stimulansbidrag av samma konstruktion som för anställning med lönebidrag. Vi tycker att man bör pröva vårt förslag, vilket vi — tillsammans med centerpartiet — återger i reservation nr 4. Låt mig nämna att även konjunkturrådet har fört fram tanken på en utökad lärlingsutbildning. Jag vill i det här sammanhanget slutligen återigen peka på parternas ansvar. Vi har i vår partimotion framhållit att det nu bör ankomma på näringslivet att visa att de förändringar som vidtagits i trygghetslagstiftningen ger de sysselsättningsmässiga effekter som tidigare utlovats. Parterna bör f.ö. tillsammans fortlöpande följa utvecklingen och överväga huruvida gällande avtal inom skilda områden kan utgöra hinder för ungdomen att komma in på arbetsmarknaden. En fråga som diskuterats i detta sammanhang är även de s.k. ungdomslönernas betydelse. Frågan tas bl.a. upp i folkpartiets partimotion. År 1981 motsvarade den genomsnittliga timförtjänsten för pojkar under 18 år 71 96 av de vuxna männens löner, och för flickor under 18 år motsvarade lönen 80 76 av de vuxna kvinnornas. I konjunkturrådets rapport framhålls mot denna bakgrund bl.a. att ungdomarnas konkurrenssituation ytterligare bör förbättras genom att ungdomslönerna successivt anpassas till ungdomarnas kompetens. I folkpartiets och centerpartiets reservation om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten framhåller vi att det bör ankomma på parterna att noga överväga dessa frågor. När det gäller insatser på kort sikt och den förstärkning som är nödvändig inom arbetsmarknadspolitiken beklagar jag att utskottet inte har kunnat bli enigt. Moderaterna säger nej till den förstärkning som nu föreslås inom arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt skjuter de fram behovet av aktiva insatser mot ungdomsarbetslösheten och framhåller att de enskilda beredskapsarbetena måste utökas och arbetsmarknadsutbildningen göras mer effektiv. Det låter ju i och för sig bra. Men hur har man tänkt sig att detta skall kunna förverkligas utan en enda krona i ytterligare medelstilldelning? Vad är det egentligen för trollformel som moderaterna leker med? Alf Wennerfors hänvisar till s. 21 i utskottets betänkande, där man har gjort en analys och ritat diagram. Det stämmer rätt väl så långt jag kan förstå. Han talar om en skakande upplevelse för dem som saknar arbete. Jag har ingen invändning heller mot det påståendet. Alf Wennerfors svävar också upp på visionens höjder och förklarar hur det kan se ut i ett framtida, annorlunda samhälle. Men när det gäller åtgärder är det stopp. Alf Wennerfors säger att vi måste kunna tänka litet nytt. Ja visst, men det står inte i motsatsförhållande till att göra någonting kraftfullt på kort sikt, vilket vi menar är nödvändigt. Jag tolkar inte den moderata reservationen på annat sätt än att man accepterar t.o.m. högre arbetslöshetstal än vad vi har i dag. Jag skulle vilja fråga Alf Wennerfors och kanske rent av bli litet personlig: Kan man inte tänka sig att arbetslöshet också griper in i kretsar som står Alf Wennerfors nära? Alf Wennerfors som förtroendeman i en TCO-fackförening och jag själv inom LO-området vet ju vad våra kamrater anser om det här. Kommer Alf Wennerfors väljare och fackliga kamrater som drabbas av arbetslöshet verkligen att nöja sig med budskapet — om nu riksdagen skulle anamma den moderata reservationen — att med en annan ekonomisk politik kan sysselsättningen öka om några år? Nr 54 Vinsterna måste öka var det centrala budskapet i Alf Wennerfors Fredagen den inledningsanförande. Ja, det behövs, men det räcker inte att bara konstatera 17 december 1982 det och sedan hänvisa till lagstiftning om lägre ungdomslöner eller att göra en allmän attack mot den arbetsrätt som vi i dag har tillkämpat oss och som Särskilda syssel riksdagen har ställt sig bakom. Jag skulle vilja be, om det går för sig, att Alf sättningsåtgärder Wennerfors talar med de partikamrater som har drivit fram ens.k. hård linje — mm.m. ide här frågorna. Det skulle förvåna om Alf Wennerförs verkligen tycker att det här kan vara den modell han vill förorda. Vi har ju vant oss vid att man vid en del tillfällen från moderat håll konsekvent — på den punkten är det ingen anmärkning — accepterar att det sker kraftiga nedskärningar när tiderna förändras till det sämre. Men jag är lika förvånad som Arne Fransson när man på moderat håll nu är beredd att låta också de enskilda arbetsgivarna drabbas. För det blir konsekvensen av moderaternas nej till ytterligare medel när det gäller lönebidragen. Utskottet gör helt klart att arbetsgivare som anställt handikappade och äldre med lönebidrag får ersättning härför med ett halvt års eftersläpning. Det moderata alternativet innebär att pengarna inte kommer att räcka för att ersätta arbetsgivarna för redan gjorda åtaganden. Det kommer f. ö. inte bara att drabba enskilda arbetsgivare utan även organisationer, idrottsföreningar och kyrkor. Hur skall man kunna komma tillbaka om något år och be dem ta sitt ansvar och anställa äldre och handikappade, när de året innan har lurats på utlovade bidrag? Nedskärningar kan inte få ske i sådan takt att utställda löften inte kan hållas. Vi behöver politik för arbete och välfärd — om den rubriken är vi väl ense. Jag tycker också att man kan spåra en betydande enighet om att detta måste bäras upp av en samhällsekonomi i balans och att vi behöver en sund näringspolitik. Men i det korta perspektivet behöver vi en förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 8 och i övrigt till vad utskottet har hemställt.
Herr talman! Jag skall bara komplettera det svar som jag tidigare har givit Arne Fransson när det gäller de arbetshandikappade med en fråga. Jag riktar den till Elver Jonsson men också till Arne Fransson och till Anna-Greta Leijon. Om det nu är så som ni säger när det gäller pengar till de arbetshandikappade, varför prioriterade ni inte tidigare detta genom att ta de slantarna från finansfullmakten? Det är någonting som förvånar mig väldigt mycket. Som det nu ser ut, har ni satt detta sist på listan. Jag vill som sagt komplettera mitt tidigare besked om hur jag ser på det här med att ställa den frågan. Det skulle vara bra om jag kunde få svar på den. En annan sak, som tydligen är litet mera personlig, är hur jag har det med mina goda vänner som kan bli drabbade, som Elver Jonsson säger. Jag var inne på detta i mitt inledningsanförande, och jag ställde frågan till 21 Anna-Greta Leijon hur hon ser på det strupgrepp som vi tar på hemmamarknaden och detaljhandeln genom den ekonomiska poltitik som regeringen nu ämnar föra — en skattehöjarpolitik, en ökad underskottspolitik, en inflationspolitik. Jag har anledning att vara ängslig för att det kommer att drabba just hemmamarknaden oerhört hårt och att det kommer att drabba detaljhandeln, den näring där jag själv är anställd och har arbetskamrater och goda vänner. Vi är, Elver Jonsson, utomordentligt oroade för vad som kommer att hända under det kommande året. Vi är rätt övertygade om att omsättningen i detaljhandeln kommer att minska med åtskilliga procent, vilket i sin tur kommer att innebära att många kommer att drabbas av friställningar. I mitt inledningsanförande tidigare har jag beskrivit hur vi skall lösa arbetslöshetsproblemen, och jag vill inte nu upprepa det. Var och en som undrar kan gå till mitt inledningsanförande och se vad jag har sagt. Det viktiga är att vi först och främst ser till att vi för en ekonomisk politik som ger oss riktiga och varaktiga jobb. Den politiken står vi moderater för. I övrigt får vi från fall till fall vidta kortsiktiga åtgärder. Gamla metoder skall förenas med nya. Det har jag tidigare utvecklat och behöver inte göra det igen.
Herr talman! Alf Wennerfors vill inte upprepa det han sade i sitt inledningsanförande. Det kan man förstå, för lösningen är förbättrade vinster, en bättre näringspolitik på längre sikt och så en allmän attack på den arbetsrättsliga lagstiftningen jämte tankegångar om att lagstifta om lägre ungdomslöner. Det är inte mycket att komma med när man från fall till fall skall avgöra. Situationen är nu sådan att vi behöver klara förstärkningar i det korta perspektivet. Då är det nödvändigt att göra något annat än säga nej till det föreliggande förslaget. Alf Wennerfors frågar varför vi inte har prioriterat detta tidigare. Men det kan ju inte vara ett motiv till att säga nej i dag, när situationen börjar bli akut. Om vi följer den moderata reservationen kommer ännu fler att drabbas av arbetslöshet. I det korta perspektivet är moderaterna icke beredda att gå in med bestämda insatser. Den oro som Alf Wennerfors känner och som vi alla delar med honom löser man inte genom att säga nej till detta förslag.
Herr talman! Bara ett litet tillägg — jag tycker inte jag skall behöva upprepa gång efter annan det jag tidigare sagt. Jag tänkte särskilt på frågan om arbetsrättslagstiftningen. Den är tydligen också något som Elver Jonsson undrar över. Vi har i våra partimotioner i flera år pekat på de problem som uppstår genom att arbetsmarknadslagstiftningen i vissa avseenden inte fungerar så som det var tänkt när besluten fattades här i riksdagen. Där har vi haft Elver Jonsson med oss. Vi har tillsammans försökt rätta till olägenheter i NF 54 trygghetslagstiftningen. Vi har stått sida vid sida, Elver Jonsson, Arne Fredagen den Fransson och jag, och försökt rätta till de svagheter som den lagstiftningen 17 december 1982 har. Det kan finnas fler svagheter i arbetsmarknadslagstiftningen som bör rättas till för att det inte skall bli ännu värre stelbenthet när det gäller för människor — framför allt för unga människor — att få jobb. Det är den saken vi tänkt särskilt på.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Alf Wennerfors säger att vi försökt rätta till detta. Det var också vad riksdagen gjorde i våras. Det verkar som om Alf Wennerfors glömt av att riksdagen — med borgerlig majoritet i kammaren dessutom — beslöt att det bl.a. skulle bli möjligt att provanställa i sex månader, att anställa vid tillfälliga arbetstoppar och att skadestånd avgörs efter litet mer rättvisa regler. Det är vad riksdagen har beslutat. Däremot sade riksdagen bestämt nej till de moderata framstötarna om att man skulle skrota turordningsreglerna. Riksdagen sade också nej till en långtgående tillämpning av möjligheten att anställa vid arbetstoppar som skulle ha inneburit att man hade gått runt dessa bestämmelser. Vi avvisade också mycket bestämt det moderata önskemålet att man skulle sätta ingångna avtal ur spel. Detta var vad som skedde i våras. Vi har varit med om att reformera och göra reglerna smidiga i avsikt att framför allt hjälpa ungdomarna ut i arbetslivet. Men vi är inte beredda att vara med om att rasera tryggheten eller ”slänga trotjänarna på sopbacken”, vilket skulle bli följden om turordningsreglerna skrotades. Reformeringen av arbetarskyddslagen innebär att man fortfarande skall ha stor respekt för ingångna avtal.

Herr talman! Vpk har accepterat regeringens förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att lindra den akuta arbetslösheten. Den alltmer tilltagande arbetslösheten ingår i en ekonomisk kris, som i detta samhälle inte bara är av konjunkturell art. Det är fråga om en långvarig stagnation i den kapitalistiska samhällsutvecklingen. Antalet industrijobb har på bara två år minskat med 80 000. Vi har nu minst 146 000 människor sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och arbetslöshetsnivån ligger någonstans mellan 120 000 och 130 000. Detta är ett allvarligt läge, där ungdomen drabbas mycket hårt. På kort sikt måste AMS-verksamheten byggas ut och investeringar göras i samhällsnyttiga projekt för att vi skall få en snabb effekt på sysselsättningen. Samtidigt som denna nedgång i sysselsättningen äger rum förs det en debatt om vikten av utbildning. Utbilda dig för att bli konkurrenskraftig på 23 arbetsmarknaden, lyder uppmaningen. Men om man skall få ett arbete avgörs ju av om det framöver finns några arbetstillfällen. Det viktigaste är egentligen att det skapas arbetstillfällen. I annat fall kommer många av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna att vara ett slag i luften. På lång sikt krävs det därför en politik som är riktad mot det system som förorsakar dagens arbetslöshet, utslagning och utsortering. Det krävs en politik som underlättar övergången från denna kapitalistiska produktionsanarki till en planhushållning. Den socialdemokratiska regeringens politik lämnar de kapitalistiska maktoch produktionsförhållandena helt orörda. Det kan vi se i det faktum att de helt har ”spolat” fonddebatten, ja, över huvud taget allt tal om makten över planeringen av utvecklingen, investeringarna m.m. Inte ens när det gäller den lilla investeringsavsättning som företagen skall göra får de fackliga organisationerna någon vetorätt. Det är kännetecknande för den socialdemokratiska utvecklingen. I likhet med de borgerliga sätter socialdemokraterna mycket stor tillit till en exportinriktad politik, som i förlängningen egentligen begränsar den inhemska efterfrågan. Det kan vi se i form av devalveringens effekter. Det blir en reallönesänkning nästa år med 5 96. I dess spår följer en ökad arbetslöshet. Det är en politik som är dömd att misslyckas. Politiken från arbetarrörelsen måste inriktas på en förskjutning från kapitalismen och storfinansens makt till planhushållning. Men en sådan utveckling vill socialdemokraterna inte vara med om, utan det är fråga om en total kapitulation i den svenska modell för 1980-talet som socialdemokratin har skissat. Reallönesänkningar, ökningar av företagens vinster och en välvillig inställning till rationaliseringar är några inslag. Socialdemokraterna vill också göra politiken exportinriktad, förse företagen med riskvilligt kapital och inte göra några ingrepp i bankväsendet. Ja, man kan rada upp flera åtgärder som ingår i denna 80-talsmodell. Det är alltså egentligen en kapitulation. Regeringen vill inte heller lägga upp en planering för framtiden. Våra krav på 100 000 industrijobb inom 1980-talet funderar man över huvud taget inte på från regeringens sida. Det är ytterst beklagligt. Därför måste vi få en politik för framtiden där investeringarna styrs av de anställda och samhället. Samhälleliga investeringsoch industriprogram måste tas fram, och det snabbt. Kreditväsendet måste omedelbart ställas under de arbetandes kontroll, för att verksamheten skall få rätta former. Vi måste ha en skärpt kontroll över kapitalexporten och utlandsinvesteringarna. Och framför allt — och det är motorn i alltihop — måste fackföreningarna ges politiska och lagliga möjligheter för att kunna ingripa mot den utveckling som sker i dag. Detta är en politik som är rakt motsatt den borgerliga, där man vill ge enskilda företag och den enskilda människan i toppskiktet initiativet. Vi vill i stället att kollektivet skall ha initiativet, för att kunna skapa arbetstillfällen framöver. Den fråga som vi från vpk egentligen ställer är: Hur länge kan man spä på AMS-politiken utan att göra några ingrepp i den nuvarande kapitalistiska strukturen i detta land? Jag tror att Anna-Greta Leijon kommer att bli fången i den bur där hon ständigt får gå AMS till mötes, tills allt vad pengar och produktionsresultat heter inte längre står till buds. Till sist, herr talman, vill jag bara peka på att det inte gäller arbetsdelning när vi talar om införande av sextimmarsdagen framöver. Det gäller att koppla hela sysselsättningen till ett program, där industripolitiken står i centrum, där den offentliga sektorns bristområden måste täckas och där man tar hänsyn till teknikens utveckling och möjligheterna till sysselsättning. Då kan vi sätta in arbetstiden i ett riktigt sammanhang och införa sextimmarsdagen. Då kan vi kanske komma fram till det som Jan Olsson på Metalls utredningsavdelning har gjort, att det nu är dags för sextimmarsdagen, men först i detta sammanhang.

Herr talman! Jag tänkte kommentera en del av de frågor som varit uppe i debatten, samtidigt som jag hoppar över vissa punkter därför att jag vet att vi har många socialdemokratiska talare från arbetsmarknadsutskottet senare på talarlistan. Får jag börja med den senaste talaren, Lars-Ove Hagberg. Jag tyckte att han i slutet av sitt anförande lät närmast som en moderat, när han talade om att jag kunde bli fången i AMS-buren. Det är precis det argument som moderaterna använder. Jag har flera gånger förut i denna kammare deklarerat att det inte är någon önskedröm för en arbetsmarknadsminister att ha en mycket stor del av arbetskraften sysselsatt med särskilda åtgärder, med beredskapsarbeten, med arbetsmarknadsutbildning. Men det är det alternativ som vi har i dag på kort sikt till öppen arbetslöshet. Jag trodde att Lars-Ove Hagberg var väl medveten om det. Frågan om hur långt vi kan sträcka oss när det gäller de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan man naturligtvis diskutera, och det har vi diskuterat med bl.a. Bertil Rehnberg vid olika tillfällen. Jag tror att man skall ha inställningen, att om det krävs så får vi försöka att gemensamt lyfta oss i håret. Vi får försöka att göra mycket mer än vi gör i dag, därför att alternativet är den öppna arbetslösheten. Regeringen har ju genom sin politik deklarerat och många gånger tidigare i denna kammare sagt att arbetsmarknadspolitiken självfallet inte ensam löser de grundläggande sysselsättningsproblem som vi har i samhället. Men de resultat vi kan få på arbetsmarknaden av en bättre ekonomisk politik, av devalveringen och av det omfattande investeringsprogram som vi har lagt fram för riksdagen kommer ju först så småningom. För alla de arbetslösa måste vi nu gripa in med de arbetsmarknadspolitiska insatserna där vi snabbt kan göra någonting. Resultatet av den här höstens verksamhet ute på arbetsförmedlingarna visar också att man på arbetsmarknadsverket och hos alla andra parter som varit inblandade har förmått att motsvara förväntningarna. Man har gjort en kraftansträngning för att hindra en ytterligare ökad öppen arbetslöshet utöver den höga som vi redan har. Jag tror inte att det finns några förutsättningar för att Lars-Ove Hagberg och jag kan komma överens om den långsiktiga utvecklingen och om vilken ekonomisk politik vi skall ha i det här landet. De allmänna resonemang om planering och annat som man för från vpk:s sida är, såvitt jag kan bedöma, mest tomt prat. Alf Wennerfors talade sig varm för ungdomarna och mot ungdomsarbetslösheten. Det är i och för sig välgörande att höra det från en moderat. Samtidigt är det precis på det sättet som både Elver Jonsson och Arne Fransson har sagt, att moderaternas politik i praktiken skulle medföra en ökad öppen arbetslöshet. Jag nämnde förut ganska många siffror, och det är klart att flertalet av dem väl fladdrade förbi — det blir lätt så när man radar upp många siffror. Men av de 58 000 personer som var sysselsatta i beredskapsarbeten senast vi gjorde en räkning var 40 000 ungdomar. Moderaternas politik, som nu går ut på att säga nej till ytterligare resurser för arbetsmarknadsverket, kommer att innebära en katastrof för ungdomarna. Det s.k. finansieringsförslag som finns i moderaternas reservation är ju, om man tittar efter, egentligen helt utan verklighetsförankring. Bl. a. kanske man kan fundera över om det inte rent av i vissa stycken handlar om retroaktiv lagstiftning, för vad moderaterna tänker använda sig av för sina förslag är ju bl.a. de 100 milj.kr. som kommunerna redan har fått sig tilldelade på vissa villkor. Menar moderaterna verkligen att man skall gå in och i efterhand ställa nya villkor för de pengarna? Så brukar vi inte göra här i riksdagen, när vi lagstiftar i andra fall. Får jag säga om lönebidragen och till svar på Alf Wennerfors fråga på den punkten om finansfullmakten, att vi har ett ganska invecklat system för anslagsbeviljande i det här huset. Jag tänker inte — och kan inte heller — i detalj redovisa det. Men anslagstekniken gör ju att regeringen har begränsade möjligheter i vissa avseenden när det gäller att utnyttja finansfullmakten. Att vi behöver en påspädning av pengarna till lönebidrag är inte så konstigt, därför att det belopp som anvisades för innevarande år i själva verket är mycket lägre än det som riksdagen anvisade för budgetåret 1981/82. För innevarande budgetår har för verksamheten med lönebidrag anvisats 1 527 milj.kr. Det är ett par tre hundra tusen kronor mindre till lönebidrag än under förra året, och då är det inte så konstigt om man behöver mer pengar på den här punkten. Annars blir det så, som Arne Fransson bl.a. har sagt, att människor med arbetshandikapp helt enkelt får lämna sin plats. Och bl.a. de organisationer som har dessa anställda blir helt vilseledda om förutsättningarna för verksamheten. Det fattas pengar, och de pengarna har vi inte kunnat ta fram genom finansfullmakten. Arne Fransson talade ganska mycket mot moderaternas politik. Får jag säga att jag håller med honom i väldigt mycket. Men det var ett par av de mest avgörande punkterna, och det jag tyckte var mest negativt, i Alf Wennerfors inlägg som Arne Fransson inte tog upp. Jag tänker på skallet på de fackliga organisationerna. Under valrörelsen drevs det en kampanj från visst håll mot LO och PTK. Man påstod att de av valtaktiska skäl undvek att försöka komma fram till en lösning i avtalsförhandlingarna om åtgärder för de arbetslösa ungdomarna. Detta var naturligtvis framför allt riktat mot LO. Denna kampanj mot de fackliga organisationerna var struntprat — det har ju visat sig mycket klart. Jag tycker att Alf Wennerfors borde besinna och tänka på detta, när han nu fortsätter skallet på de fackliga organisationerna. Det är inte någon avig inställning bland de fackliga organisationerna som är orsaken till ungdomsarbetslösheten i landet, det tycker jag att vi med kraft skall slå fast. Får jag sedan säga beträffande arbetsdelningen att Rudolf Meidner inte har föreslagit arbetsdelning. Vad han har sagt är att vi behöver följa debatten utomlands, vi behöver forska om dessa frågor. Rudolf Meidner har sagt att han för egen del inte har funnit några skäl att vända, att inta en annan uppfattning än den han haft tidigare. Jag skulle vilja ställa en fråga till Elver Jonsson. Det var en passus i hans anförande som gjorde mig litet betänksam. Han talade om de arbetslöshetssiffror som redovisades i valrörelsen. Han sade att AMS styrelse hade, som han uttryckte det, självfallet efter valrörelsen, antytt att siffrorna kanske innehöll statistiska fel. Jag skulle vilja fråga Elver Jonsson rent ut om han menar att AMS styrelse på något sätt skulle ha vilsefört människorna, att AMS styrelse skulle ha haft något önskemål om att hålla inne med sanningen om arbetslösheten tills valet var över. Jag vill f. ö. påminna om att den högsta siffran, 4 20 arbetslöshet, fick vi just den dag då vi bytte regering. Då hade valet för länge sedan passerat. Höga arbetslöshetssiffror hade vi ett flertal gånger innan dess. Får jag också erinra om att arbetsmarknadsstyrelsens styrelse bl.a. består av folk från parterna och att bl.a. SAF är med i arbetsmarknadsstyrelsen. Till slut: Arbetsmarknadsstyrelsen har nu i höst liksom under våren med enighet i styrelsen framfört krav till statsmakterna på arbetsmarknadspolitiska insatser. Om de kraven hade blivit tillgodosedda redan under våren, hade vi inte haft ett lika besvärligt läge på arbetsmarknaden som vi har nu. Det är glädjande, tycker jag, att man från centerpartiets sida och från folkpartiets sida nu har sluppit ur det moderata greppet och ställer sig på vår sida när det gäller de nya medlen.
Herr talman! Socialdemokraterna har kommit till riksdagen med ett konventionellt paket. Socialdemokraterna går i gamla hjulspår. Socialdemokraterna för dessutom en ekonomisk politik som är oroande — med tanke på de åtgärder som vi måste vidta på lång sikt och de åtgärder som vi måste vidta på kort sikt. Det är en skattehöjarpolitik, en inflationsskapande politik och det är en politik med ökade underskott. Jag frågade förut, när arbetsmarknadsministern inte hade möjlighet att vara inne i kammaren på grund av regeringssammanträde: Hur mycket arbetslöshet räknar arbetsmarknadsministern med att de höjda arbetsgivaravgifterna skall medverka till? Hur stor arbetslöshet räknar arbetsmarknadsministern med att momshöjningen skall medverka till? Jag har tidigare varit inne på problemet med strupgreppet på hemmamarknaden och på detalj handeln i samband med Elver Jonssons fråga till mig. Det vore bra om Anna-Greta Leijon nästa gång hon går upp i talarstolen ville ge ett svar på det här. Frågorna är ju inte nya. Min kollega och partivän Bengt Wittbom har tidigare flera gånger här i kammaren ställt den typen av frågor. Vi har icke kommit med ett alternativ som innebär att det är fråga om samma konventionella syn på lösningen av de problem som vi står inför. Vi bygger på det gamla. Men vi försöker med nya tankegångar och ett nytt synsätt. Vi försöker att vara litet okonventionella, att ta vara på olika idéer och uppslag för att se hur vi skall kunna lösa dessa frågor. Vi har framför allt satsat med anledning av just den stora ungdomsarbetslösheten. Av vårt diagram och av texten i vår partimotion och reservation framgår att det är ungdomsarbetslösheten som är huvudförklaringen till den stora totala arbetslösheten. Det borde arbetsmarknadsministern kunna instämma i. Det äridet avseendet som vii första hand bör göra våra insatser. Det är icke minst socialt betingat. Men jag har ju tidigare redovisat hur jag ser på den saken. Sedan till det här med facket. Jag har faktiskt inte i valrörelsen argumenterat så, att det skulle vara avsiktligt att man inte kom överens om avtalen. Vad jag däremot har sagt är att jag var överraskad över att det går så långsamt, att man verkar vara så oengagerad. Jag har undrat över vad det kan bero på. I övrigt skall vi kunna diskutera de fackliga organisationerna utan att bli angripna för att bedriva något slags antifacklig kampanj.
Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken är naturligtvis ett komplement till den ekonomiska politiken, till industripolitiken osv., och den har självfallet sina begränsningar. Det skall man ha klart för sig. Man kan naturligtvis fråga sig hur mycket längre man kan nå. Jag tror att man snart så att säga har nått taket när det gäller att kunna erbjuda människor beredskapsarbete och liknande. På sikt är det självfallet oroande med den inriktning av den ekonomiska politiken som socialdemokraterna förespråkar. Det minskade inhemska konsumtionsutrymmet på grund av mervärdeskattehöjningen är negativt ur sysselsättningssynpunkt. Man vet inte — det har Anna-Greta Leijon tidigare medgivit — vilka effekterna blir ur sysselsättningssynpunkt när det gäller devalveringen osv. Det återstår att se vilken utvecklingen blir med tanke på de här åtgärderna. Säkerligen är risken stor att den kan bli negativ ur sysselsättningssynpunkt. Låt mig sedan säga några ord om ungdomsarbetslösheten. Det är naturligtvis tillfredsställande att arbetsmarknadens parter kunde träffa en överenskommelse om ungdomsplatserna för 16 och 17-åringar. I vår reservation har vi understrukit att det är viktigt och angeläget att man försöker finna lösningar även för de ungdomar som är litet äldre. Självfallet är det att beklaga att de förhandlingar som pågår med arbetsmarknadens parter har tagit sin tid. Men från centerns sida har vi tilltro till parterna. Vi hoppas att man har ett gemensamt ansvar och intresse när det gäller att lösa Nr 54 de här frågorna på bästa sätt. Jag tror att det är nödvändigt för att vi skall Fredagen den kunna erbjuda fler ungdomar något meningsfullt att syssla med. 17 december 1982 Låt mig, herr talman, slutligen få be Anna-Greta Leijon om ett besked. Av en tidningsartikel framgår nämligen att man från regeringens sida har för avsikt att avskaffa yrkesintroduktionen. Det skulle vara intressant att få bekräftat om det är så. Vi vet att det enligt de senaste mätningarna under första hälften av november månad fanns drygt 8 000 verksamma inom yrkesintroduktionen. Jag tror att det skulle vara negativt om man förhastat fattade beslut om att avskaffa de möjligheterna.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern undrar om jag verkligen menar att det ansvariga ämbetsverket skulle ha vilselett med sina uppgifter genom att ifrågasätta dem på ett sent stadium. Jag menar närmast att det hade varit klädsamt om det ifrågasättande som nu kommit efter valet med samma snabbhet och klarhet hade kunnat komma betydligt tidigare. Jag gav faktiskt arbetsmarknadsministern en eloge för att hon redan i sitt inledningsanförande så klart betonade samarbetet mellan den ekonomiska utvecklingen och möjligheten till sysselsättning. Jag sade också att det är välgörande att Anna-Greta Leijon har bytt både ton och infallsvinkel sedan i våras, då väldigt mycket av det budskap som vi fick lyssna på från Anna-Greta Leijon som socialdemokratisk opponent gick ut på att ge AMS vad AMS vill ha — då skulle det allra mesta klara upp sig. Men så enkelt är det ju inte. Ten kärv situation på arbetsmarknaden och när vi hade en av de längsta och svåraste nedgångarna i den internationella ekonomin någonsin, förde ändå den förra regeringen en ekonomisk politik som syftade till att återställa balansen i ekonomin och därmed trygga sysselsättningen på lång sikt. Därför är det oroande när vi fått ekonomiska element som kommer att göra det besvärligt. Vi har fått en momshöjning och en kraftig devalvering, och vi riskerar att t.ex. handeln kommer att få det utomordentligt bekymmersamt — vilket har påtalats i debatten. Låt mig f. ö. säga till arbetsmarknadsministern att jag tyckte att det var välgörande att hon sade att det man från vpk säger oftast är tomt prat. Det var ett rakt och klart besked, och det står i bjärt kontrast till den undfallenhet som Olof Palme visade häromdagen mot just kommunisterna.

Herr talman! När arbetarrörelsen skall tala om hur man skall förhålla sig till kapitalismen blir det väl litet annorlunda än när de borgerliga partierna gör det. Det handlar alltså om anpassning eller inte till storfinansens utveckling. Och jag trodde faktiskt att den socialdemokratiska politiken innehöll någonting av planering. Men jag har sett att 80-talsmodellen inte gör det. Planering av investeringar är ju inte det främsta kännetecknet för den 29 Man är inte ens med på vetorätt för de fackliga organisationerna beträffande hur de pengar som skall avsättas skall få användas. Och kreditväsendet är helt i storfinansens våld. Visst kunde man göra något här — det är inte tomt prat. Beträffande kapitalexport går det att komma med restriktioner och använda en annan politik mot utlandsinvesteringar. T. o. m. socialdemokraterna har haft förslag om detta, som man nu i regeringsställning gör avsteg ifrån. Och framför allt: Ge de fackliga organisationerna möjligheter att vara med och styra och planera utvecklingen. Men då räcker det inte med MBL-samarbete och utvecklingsavtal. Sedan tror jag att Anna-Greta Leijon kanske har vaknat upp litet grand dagen efter. Hon blandar här ihop både siffror med varandra och vpk med moderaterna. Det är kanske litet förvirrande i det här läget, när man kanske skall försöka att tillfredsställa Elver Jonsson och lägga charmoffensiven åt det hållet. Moderaterna vill väl inte ha något ansvar för sysselsättningen, som vpk naturligtvis vill. Men jag vill säga till socialdemokraterna: Om man inte gör någonting på industriområdet eller inom den offentliga sektorn eller över huvud taget ser på vad den teknologiska utvecklingen ger och anpassar arbetstiden till det, dvs. går in för en total sysselsättningspolitik, då blir man till sist AMS fånge, och då får man föra en politik på kort sikt för jämnan. Och det är detta jag vill varna för. De åtgärder på energioch transportområdet som vi nu har beslutat om skall bara vara till för att sätta fart på någonting, tills exporten skjuter fart — det är vad regeringspolitiken i dag handlar om. Det hördes ingenting om detta i valrörelsen eller tidigare under oppositionstiden. Det man sade då var tydligen bara tomt prat. Det här är allvarligt i en tid när den kapitalistiska krisens orsaker skapar större utarmning och utslagning av folket än på många herrans år, när basnäringar och hela regioner faller. När SAF och hela den politiska högern går till offensiv mot allt vad solidaritet och rättvisa heter, så slår SAP-ledningen till reträtt och lägger fram en politik som ligger väl i linje med vad storfinansen kan acceptera. Egentligen förlitar man sig på storfinansens och den internationella kapitalismens utveckling. Det är till skada för arbetarrörelsen.

Herr talman! Jag beklagar att jag blandade ihop siffrorna — jag kan tillstå att jag vid det här laget är ganska trött. För att det skall bli rätt i protokollet skall jag läsa upp dem: ”För innevarande budgetår har för verksamheten med lönebidrag anvisats 1527 milj.kr. Som jämförelse kan nämnas att 1708 milj.kr. anvisats till verksamheten under budgetåret 1981/82.” Det är alltså en stor skillnad. Det finns mindre pengar för det här i år än förra budgetåret. Om vi inte tillför mera pengar, får arbetshandikappade avsked. Det finns inget annat att göra. Det är, som bl.a. också Arne Fransson har sagt, beklagligt att moderata samlingspartiet inte inser att det är på det sättet. Det gör att en del av det Alf Wennerfors sade om sitt engagemang för arbetslöshetsfrågorna får en något ihålig klang. Sedan vill jag säga att jag faktiskt inte blandar ihop moderaterna och vpk. Men de argument mot regeringspolitiken som man från vpk:s sida använder är i vissa avseenden förvillande lika de argument som moderaterna använder. Till moderaterna: Alf Wennerfors säger att moderaterna framför allt satsar på de unga, att de har visat i diagram hur ungdomsarbetslösheten har ökat och att den är orsaken till de stora problemen. Ja, diagrammen är det nog ingen som ifrågasätter. Men vi ifrågasätter den politik som skall bli följden av den kunskap om arbetslösheten och orsakerna till den som också moderaterna har. Det är inte så att moderaterna satsar resurser för kampen mot ungdomsarbetslösheten. Det är ju precis tvärtom. De moderata förslag som diskuteras i dag innebär att man undandrar resurser för det ändåmålet. Det finns ingen annan konsekvens av det resonemang som moderaterna för än att de i ökad utsträckning accepterar den öppna arbetslösheten också bland de unga människorna. Det går inte att trolla på det här området. Det går inte att lösa verklighetsproblem bara genom att rita diagram. Det är pengar som måste tas fram för att det skall bli någonting av med åtgärderna. Det är glädjande att Alf Wennerfors nu påstår att han inte för någon kampanj mot de fackliga organisationerna. Men han tyckte att det gick för långsamt i förhandlingarna tidigare. Efter valet har jag inte hört Alf Wennerfors säga ett ord om att det går för långsamt eller hört honom anklaga de fackliga organisationerna för att vilja sabotera den socialdemokratiska regeringens politik. Det är en knepig fråga man har att diskutera mellan parterna, men vid den överläggning som vi för inte så länge sedan hade på departementet med LO, PTK och SAF visade det sig att det fanns en stor vilja hos parterna att göra insatser för de unga arbetslösa. Jag hoppas att det skall bli resultat av dessa förhandlingar. Till Elver Jonsson vill jag säga att jag tycker att det är litet beklagligt att han inte helt kan sopa bort den misstanke som han har om att arbetsmarknadsstyrelsen har undanhållit fakta som kunde ha påverkat valrörelsen. Det var egentligen en mycket allvarlig anklagelse som fanns i Elver Jonssons första inlägg, och jag tycker att det var synd att han inte sopade undan den i sin replik. När det gäller Arne Franssons fråga om yrkesintroduktionen vill jag säga att vi har ett mycket stort antal olika åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Det är en variation av åtgärder med introduktionsprogram för 16-18-åringar, yrkesintroduktion för 16-17-åringar, ungdomsplatser för 17—-18-åringar och gymnasial lärlingsutbildning för dem som är 16 år och däröver. Vi har jämställdhetsbidrag och lönebidrag för handikappade, speciellt för ungdomar, vi har arbetsmarknadsutbildningen, särskilda folkhögskolekurser som är inriktade på arbetslösa ungdomar, lokalt anordnade aktiviteter, beredskapsarbeten för de litet äldre, vissa kortare specialkurser och beredskapsarbeten kombinerade med arbetsmarknadsutbildning i speciella former. Det här var inte allt. Men ett av de problem som vi har, är att det är en snårskog av olika bestämmelser och regler, av olika program och åtgärder för ungdomarna. Det är också en snårskog av olika ekonomisk ersättning för dem och olika längd på åtgärderna. Det är en strävan — och jag vet att den är gemensam för alla i den här kammaren — att försöka att göra någonting åt den här snårskogen. Varken arbetsförmedlare, arbetsgivare eller ungdomarna själva förmår att se vilken åtgärd som skulle vara bäst för dem. De kan inte förstå varför det skall vara en sådan mångfald. Att det har blivit på det här sättet är inte så konstigt. Man har sett att en åtgärd som tidigare har funnits har gjort att man inte har kunnat hjälpa vissa ungdomar. Då har man funderat ut en ny åtgärd och lappat på med den. Men det här är inte bra. Vi kommer från regeringens sida att försöka att renodla området, och i det sammanhanget diskuteras också yrkesintroduktionen. Detta kommer alltså att redovisas i budgetpropositionen av statsrådet Lena Hjelm-Wallén, som har hand om den biten. Får jag till både Alf Wennerfors och Lars-Ove Hagberg säga, att visst kan man påstå att vi utnyttjar traditionella arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi gör det för att vi har en sådan grundinställning, att det allra viktigaste för oss är att bekämpa den öppna arbetslösheten. I det korta perspektivet har vi arbetsmarknadspolitiken att ta till. Man må kalla den konventionell eller ej, men den hindrar i varje fall tiotusentals människor från att gå sysslolösa. Den gör att vi kan skapa förutsättningar för ett bättre läge permanent på arbetsmarknaden. Och den är, vill jag avsluta med att säga, bara ett inslag i den politik som regeringen för fram och som innehåller satsningar såväl på exportmarknaden som på hemmamarknaden, som innehåller inslag av planering, men inte av det slags planering som vänsterpartiet kommunisterna står för.
Herr talman! Den politiska debatten i den här kammaren går till på det sättet att vi håller ett inledningsanförande. Sedan återkommer vi med en hel del repliker, där vi upprepar det vi sade i inledningsanförandet. Detta avslutas genom att talmannen meddelar att det inte finns fler möjligheter till repliker. Därför skall jag inte återigen upprepa allt det jag har sagt tidigare utan bara, herr talman, be att få påpeka ett par saker som jag alltså inte har anfört tidigare. Det är framför allt en sak som jag vill ta upp med anledning av Anna-Greta Leijons senaste anförande, nämligen frågan om de arbetshandikappade. De blir inte alls ställda utan jobb, som Anna-Greta Leijon säger. Vi har tydligen inte samma uppfattning om hur det hela går till, på vilket sätt betalning sker. Det är så — jag vill göra detta enda tillägg på den här punkten — att de enskilda arbetsgivarna skickar in räkningarna på lönebidragen i efterskott. Det sker ganska lång tid i efterhand, och därför behöver inte den av er befarade effekten uppstå. I övrigt hänvisar jag till vad jag har sagt Nr 54 tidigare. Fredagen den När det gäller vårt förslag till finansiering av ungdomsarbetslösheten, som 17 december 1982 Anna-Greta Leijon satte i fråga, vill jag påminna kammarens ledamöter och Anna-Greta Leijon om följande: Vi höjer inte momsen, vi höjer inte — särskilda syssel arbetsgivaravgiften, vi ökar inte underskottet på samma sätt som regeringen nu kommer att göra. Hade vi suttit i kanslihuset hade vi inte fört en så inflationsskapande politik som den ni för — med alla olika ingredienser som finns i den och som i slutänden tyvärr ökar arbetslösheten för vuxna, för unga, för kvinnor, för arbetshandikappade. Det är där vi kan dra skiljelinjen mellan ert konventionella paket och vårt paket, som bygger på de gamla metoderna men som också har inslag av nya idéer och uppslag.

Herr talman! Visst kan man blanda ihop argument, och visst kan argumenten till viss del ha sin utgångspunkt i andra partiers uppfattningar. Och visst kan man göra en analys — men vad är slutsatserna och konsekvenserna därav? För moderaterna är det att acceptera högre arbetslöshet, för vänsterpartiet kommunisterna är det att se till att alla har arbete. Det tycker jag att Anna-Greta Leijon skall lära sig. Vpk ställer upp, till hundra procent, på varje åtgärd för att rädda sysselsättning åt människorna. Det är därför vi har godkänt regeringens paket. Men vi är mycket oroliga för framtiden, för det längre perspektivet. Vi måste se till att inte bara vidta åtgärder som verkar på kort sikt. Den planering som regeringen tänker sig är tydligen en planering tillsammans med storfinansen och det internationella kapitalet. Vad vi föreslår är en planering mot fåtalsmakten, mot dem som skapar arbetslöshet i dag. Vi anser att man måste har en rejäl industriutbyggnad, se till att bristområdena får sysselsättning. Vi måste ha inflytande på vilken teknisk utveckling vi skall ha och i vilken takt den skall ske — den kan inte bara få ske på kapitalets villkor. Vidare måste man se efter vilka sociala hänsyn och familjehänsyn som måste tas. I det sammanhanget kan man också diskutera arbetstid. När vi tidigare har diskuterat arbetstidsförkortning har det förefallit helt verklighetsfrämmande, det har varit utopier. Men jag hoppas att det faktum att frågan har tagits uppi debatten i dag gör att det är mer troligt att den kan genomföras. Frågan om full lön trots förkortad arbetstid har nu t.o.m. tagits upp av en Metallekonom. Det är bra hjälp åt vår tidigare argumentation. AMS-verksamheten är väl inte något självändamål, utan de åtgärder AMS vidtar är krisåtgärder. Men såvitt jag förstår är arbetarrörelsens skäl att ha denna verksamhet att vi vill visa solidaritet mot dem som slås ut av det kapitalistiska systemet. Och den solidariteten skall vi värna om. Vi skall bekämpa den öppna arbetslösheten till varje pris. Men vad har regeringen för lösning för framtiden? Är det inte bara storfinansen och de internationella konjunkturerna som man hoppas på? Jag tror att det är en politik som är negativ för hela arbetarrörelsens framtid.

Herr talman! Både i går och i dag har här i kammaren diskuterats den ekonomiska krisen både ute i världen och i vårt eget land och därmed också krisen på arbetsmarknaden. Senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet har präglats av en dålig utveckling på arbetsmarknaden. Under 1982 har vi tvingats uppleva att arbetslösheten varit högre än någon gång tidigare under efterkrigstiden. De två senaste åren har t.o.m. den totala sysselsättningen minskat. De senaste sex årens borgerliga politik har inte förmått upprätthålla en tillräckligt hög aktivitet i samhälle och näringsliv för att full sysselsättning skulle tryggas. Det kan visserligen konstateras att utvecklingen i vårt land inte har varit unik i västvärlden. Även de flesta andra länder har brottats med svårigheter när det gäller både arbete och ekonomi. Ändå har utvecklingen under senare år — mot vanligheten — varit avsevärt sämre här än i övriga OECD länder. Medan bruttonationalprodukten åren 1976-1982 genomsnittligt ökade i OECD-länderna med 2,4 96, blev ökningen hos oss endast 0,9 96. Om de borgerliga regeringarna hade förmått att föra en politik som inneburit samma utveckling här som i de med oss jämförbara länderna, hade både sysselsättningen och samhällsekonomin befunnit sig i en annan situation än vad de f.n. gör. Det råder inga delade meningar om att sysselsättningen i ett längre perspektiv måste tryggas genom en ökad aktivitet i samhälle och näringsliv och genom ökad produktion. Detta har också framgått i dagens debatt. Den socialdemokratiska regeringen har snabbt vidtagit åtgärder i detta syfte. Devalveringen har därför, förutom vad gäller den marknadsmässiga anpassningen, genomförts i en offensiv avsikt. Åtgärderna har också mötts av förtroende inte minst av de stora löntagarorganisationerna, som genom återhållsamma lönekrav visat sin vilja att lämna sitt bidrag till en offensiv utveckling. Sammantaget bör de hittills vidtagna åtgärderna öka det svenska näringslivets konkurrenskraft, och därmed bör, förhoppningsvis, marknadsandelar kunna vinnas tillbaka och sysselsättningen i landet förbättras. Det kommer emellertid att ta sin tid, innan regeringens åtgärder ger resultat. Intill dess måste insatser inom arbetsmarknadspolitiken sättas in för att hålla sysselsättningen uppe och trygga tillvaron för dem som nu är arbetslösa. Arbetslösheten är i sig ett gissel för den enskilde. Det blir det i ännu högre grad när den dessutom leder till en kraftig urholkning av den drabbades ekonomiska villkor. Men arbetslöshet är också ett elände ur samhällsekonomisk synpunkt. Det är aningslöst att tro att samhällsekonomin skulle bli bättre om fler och fler tvingas ut i arbetslöshet. Det är tvärtom så, att vi bäst tar oss ur våra svårigheter om vi kan sätta hela nationen i arbete och därmed utnyttja den viktigaste resurs ett land förfogar över. Vi kan inte acceptera arbetslöshet vare sig på kort eller på lång sikt. Åtgärder som regeringen föreslår i sin proposition om vissa ekonomisk Nr 54 politiska åtgärder m.m. har det dubbla syftet att dels minska de akuta Fredagen den svårigheterna under den kommande perioden, dels understödja och kom 17 december 1982 plettera den långsiktiga ekonomisk-politiska strategin. Programmet innehåller massiva arbetsmarknadspolitiska insatser. Det innefattar nya anslag för arbetsmarknadsutbildningen, beredskapsarbeten och riktade ungdomsinsatser. Samtidigt läggs ett omfattande investeringsprogram fast. Tyngdpunkten i regeringens åtgärdsprogram ligger på sysselsättningsskapande åtgärder till ett belopp på nära 2 miljarder kronor, varav drygt 1,6 miljarder kronor avser beredskapsarbeten. Regeringen föreslår tidigareläggning av statliga investeringar för mer än 1 miljard kronor i syfte att undvika en fortsatt försämring på byggarbetsmarknaden. Man ökar anslaget för rådrumsbeställningar till industrin. Vidare föreslås en höjning av bidragen till utbildning från nuvarande 20 kr. till 35 kr. i timmen, när det finns påtaglig risk för permittering eller uppsägning av arbetstagare. Man föreslår också att volymen på arbetsmarknadsutbildningen skall ökas. Regeringens förslag innebär resursförstärkning till arbetsförmedlingen, ytterligare medel till ungdomsplatser, medelstillskott till samhällsföretag m.m. Alla dessa insatser kostar sammanlagt ungefär 4 miljarder kronor. Moderaterna säger nej till dessa förslag, trots att de själva i en reservation framhåller att den svåra arbetsmarknadssituationen kräver kraftfulla insatser för att vända utvecklingen. Vad är då orsaken till dagens svåra situation? Även om vi socialdemokrater, som vi många gånger har förklarat, inte skyller alla bekymmer på de borgerliga regeringarna och även om moderaterna inte har suttit i regeringsställning under alla de sex borgerliga regeringsåren bär de i alla fall ett stort ansvar för hur det i dag ser ut på Sveriges arbetsmarknad. Vi har ett svårare läge i dag än på mycket länge. I november var 134 000 människor arbetslösa. Av dem hade ungefär 66 000 varit utan arbete i mer än tre månader, detta trots att sedan oktober drygt 14000 har fått ett beredskapsarbete och drygt 3 000 har fått komma in på arbetsmarknadsutbildning. Sammanlagt omfattas mer än 164 000 personer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Varslen bara ökar i rasande fart. Varsel, korttidsvecka och permitteringar förekommer nu inte bara inom de tidigare traditionella yrkena utan över hela fältet. Men dessa dramatiska siffror är ändå ingenting mot den hårda verklighet som döljer sig bakom varje siffra. Hur känns det för var och en av dessa arbetslösa när samhället inte längre behöver hans insatser, när han inte längre har ett arbete att gå till, arbetskamrater att umgås med? Och som jag nyss sade: Vad innebär det för ekonomin? Från januari t.o.m. september i år utförsäkrades nästan 18 700 personer från sin rätt till arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd. Vad skall de försörja sig på sedan? Ja, det måste bli socialhjälp. För leva måsté de ju på något sätt. Herr talman! Arbetslöshet kostar mycket pengar både för samhället och för den enskilde. Men det inser tydligen inte moderaterna. De säger i sin 35 reservation nr 2 bl.a.: ”Det arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram regeringen — eller snarare AMS -— tagit fram framstår f. ö. som mycket konventionellt.” Detta har Alf Wennerfors vidare utvecklat i dag i debatten med Anna-Greta Leijon. Det är riktigt att mycket av det som regeringen föreslår i sin proposition sammanfaller med det som AMS i olika sammanhang har framfört som önskemål för att kunna bedriva en verksam arbetsmarknadspolitik, en politik som motar Olle i grind, dvs. hejdar den ökning av arbetslösheten som vi alla befarar kommer under vinterhalvåret. Men det faktum att regeringens förslag sammanfaller med AMS önskemål, torde inte göra saken sämre, snarare tvärtom. Det borgar i stället för att man är inne på rätt väg och att man snabbt kan få genomslag på insatta åtgärder. F. ö. är det AMS, som har kunskaperna om och ansvaret för att visa på arbetsmarknadens problem och föreslå lämpliga lösningar. Att lösningarna är konventionella är heller ingenting att förfasa sig över. Sverige har ju under decennier lyckats föra en arbetsmarknadspolitik, som säkrat den välfärd som vi trots ekonomiska kriser kan vara stolta över. Det var just med dessa högst konventionella metoder, som vi lyckades korrigera marknadskrafternas negativa verkningar och eliminera och utjämna konjunkturvariationerna. Vi har aldrig hävdat att vi löser långsiktiga ekonomiska och sysselsättningspolitiska problem med beredskapsåtgärder. Men de arbetsmarknadspolitiska insatserna har inte bara minskat arbetslösheten på kort sikt utan också skapat bättre förutsättningar för en politik, som även på sikt hjälpt oss närmare målet: den fulla sysselsättningen. Arbetsmarknadspolitiska insatser är nödvändiga, inte minst för att de av moderaterna förordade marknadskrafterna inte har fungerat. På grund av dagens dåliga arbetsmarknadsläge tvingas allt fler personer uppsöka arbetsförmedlingen. Under förra budgetåret var över 708 000 personer någon gång inskrivna som arbetssökande vid arbetsförmedlingarna. De motsvarar ca 15 96 av alla som finns på arbetsmarknaden. De flesta av de sökande var någon gång under budgetåret helt utan arbete och kunde omedelbart ta en anställning, medan andra hade jobb men önskade byta. Den största andelen arbetslösa bestod av ungdomar. 74 000 var arbetshandikappade. Som jag redan nämnt har mer än hälften av de arbetslösa varit det under en lång tid. Statistiken visar också att de arbetshandikappade har de längsta arbetslöshetstiderna. Men även äldre kvinnor tillhör den grupp som varit arbetslösa längre tid än genomsnittet. Det behövs mera folk på arbetsförmedlingen, inte minst för att ge snabb och bra service till ungdomen, till de handikappade och till de äldre kvinnorna. Man kan t.o.m. påstå att dessa platsförmedlare finansierar sig själva, om de lyckas klara uppgiften att ge flera människor arbete. Att människor kommer i arbete minskar samhällets utgifter och bidrar till att förbättra samhällsekonomin. Det är angeläget att göra allt för att få ner arbetslöshetssiffrorna. Förslagen om personalförstärkningar och mera pengar till platslistor är därför nödvändiga. Herr talman! Vi socialdemokrater tror inte att samhället mår bra av att låta sin viktigaste resurs — människors vilja till arbete — ligga i träda. Vitrorinte på ett samhälle, där ungdomar känner sig överflödiga, innan de ens hunnit skaffa sig vuxen identitet, och där kvinnor tvingas mot sin vilja återvända till hemmen för att samhället inte har råd med den service som möjliggör för dem att ta ett arbete. Många av dem som i dag saknar arbete gör det på grund av att de saknar relevant utbildning för de arbeten som arbetsmarknaden i dag har att erbjuda. För dem är det viktigt att samhället har beredskap att erbjuda lämplig arbetsmarknadsutbildning. Regeringen föreslår nu en kraftig förstärkning av arbetsmarknadsutbildningsresurserna. Förstärkningen är viktig även för att kunna höja den arbetsmarknadspolitiska beredskapen inför en förväntad konjunkturuppgång. : Regeringen vill också höja bidraget till arbetsmarknadsutbildning i företag inom tillverkningsindustrin där det finns påtaglig risk för permittering eller uppsägning, från nuvarande 20 kr. i timmen till 35 kr. Även på denna punkt reserverar sig moderaterna. I en gemensam reservation föreslår centern och folkpartiet att av den totalsumma som utskottsmajoriteten föreslår till sysselsättningsskapande åtgärder skall 100 miljoner kronor användas för regionalpolitiska insatser på länsnivån. Man anger som skäl dels att man vill prioritera de långsiktiga insatserna i stället för de kortsiktiga, dels att länsstyrelserna skulle sakna medel för att stödja vissa projekt i glesbygd. När det gäller problemet med avvägningen mellan långoch kortsiktiga åtgärder delar vi i och för sig reservanternas uppfattning om de långsiktiga åtgärdernas betydelse. Men den bedömning vi nu gör i fråga om behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är att detta behov just nu är så stort att vi inte kan göra några nedprutningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 13 och avslag på reservationerna 1, 2, 5, 6, 7 och 8.

Herr talman! Vi moderater tror inte att samhället, människorna, de arbetslösa och de som är beroende av att det här landet fungerar ekonomiskt mår bra av statsfinansiell kollaps. Det är ett ganska brutalt uttryck, men det är ändå mot den bakgrunden som vi i dag för diskussionen om hur vi skall inrikta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för att klara en för svenska förhållanden hög arbetslöshet. Det kan vara viktigt att påminna en del av dem som varit uppe i riksdagens talarstol och talat sig varma för insatser på olika områden att det är faktiskt verkligheten.

Vi har lagt fram ett program för hur vi på ett effektivare sätt skall kunna minska ungdomsarbetslösheten. Och varför har vi gjort det? Jo, därför att en analys visar att ungdomsarbetslösheten strukturellt har vuxit sedan början av 1960-talet. Genom den analysen vet vi att lyckades vi pressa ned ungdomsarbetslösheten till samma nivå som gäller för övriga åldersgrupper, skulle vi ha en öppen arbetslöshet i Sverige i dag som omfattade mindre än 100 000 personer. Det är inget dåligt mål, Anna-Greta Leijon, för alla dem som varit uppe och talat så varmt för det ansvar som vi har i Sveriges riksdag för att pressa ned arbetslösheten, för att ge människor hjälp i en situation där de ser väldigt få möjligheter att klara sin trygghet och sin försörjning. I analysen ingår också det faktum att vi som sitter i riksdagen inte klarar detta själva. Och varför gör vi inte det? Jo, under 1960-talet och framför allt 1970-talet har det byggts upp trösklar för ungdomarnas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, och de beslut som i detalj reglerar höjden på dessa trösklar är inte fattade här i kammaren. De fotas i överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Därför är det alldeles naturligt att vi i vår partimotion och i våra reservationer också pekar på att skall vi klara av problemen måste riksdag, regering och arbetsmarknadens parter gemensamt och på var sitt håll agera för att få ned trösklarna för ungdomarnas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är bakgrunden till moderata samlingspartiets partimotion. Det är inte, kammarledamöter, en politik för högre arbetslöshet, som så många har sagt i talarstolen i dag. Det är en realistisk politik som vilar på en rimlig analys av hur arbetslösheten strukturmässigt har utvecklat sig i Sverige under de senaste årtiondena. Det är en politik som också är rimlig utifrån de statsfinansiella förutsättningar som finns. Man borde inte behöva säga det, men det är faktiskt så att vi för innevarande budgetår får räkna med ett budgetunderskott på 90 000 milj.kr. En god del av dem får vi låna upp utomlands. Vad menar då moderata samlingspartiet när man talar om miljardrullningen till AMS? Jo, vi konstaterar bara det faktum att arbetsmarknadspolitiken på nuvarande ambitionsnivå innebär att vi med metoder som skapades på 1950 och 1960-talen nu är beredda att avsätta 17 miljarder kronor per budgetår att användas i dessa gamla system. Under den socialdemokratiska regeringens mandatperiod innebär detta totalt 50 miljarder. Om vi har litet ansvar måste vi ändå överväga: Hur skulle dessa 50 miljarder alternativt kunna användas för att skapa trygga jobb, för att minska de hela tiden ökande skaror av människor som genom en felaktig ekonomisk politik slås ut ifrån de riktiga jobben och anvisas vägen på vars skylt det står: Arbetsmarknadsverket. Vi ställer beredskapsarbeten till förfogande. Vi bjuder dig trygghet isex månader. Vi kan inte lova mer än det, för vi är inte riktigt säkra på att våra statsfinanser kommer att kunna bära så omfattande insatser under åren framöver. Anna-Greta Leijon, hur blir det under åren framöver? Hur stor arbetslöshet kommer Anna-Greta Leijon att ha i sina bedömningar i de kommande budgetpropositionerna? Blir det 1,5 26, som motsvarar männis Nr 54 kornas förväntning på en socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik, eller blir det mer? Om jag försöker sia om framtiden, herr talman, tror jag att vi kommer att få uppleva en ganska ordentlig omsvängning i den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken under åren framöver. Jag tror det därför att verkligheten kräver detta. Om man försöker föra en traditionell arbetsmarknadspolitik av 1970-talsmodell kommer den att kollapsa av statsfinansiella skäl. Alf Wennerfors ställde frågor till arbetsmarknadsministern som också jag ställt vid två tidigare tillfällen. Jag behöver inte upprepa dem, de finns i flera tidigare protokoll. Jag vill bara hänvisa till Alf Wennerfors frågor och be arbetsmarknadsministern om svar. Om det inte kommer något börjar det framstå som aningen pinsamt för arbetsmarknadsministern; i varje fall skulle jag tycka det om jag satt i stadsrådsbänken och svarade för de arbetsmarknadspolitiska frågorna. Så över till våra borgerliga bröder. Det var väldigt vad de blåste på den ”moderata skutan” på fjärden i dag! Det är tur att vi har ankaret fast förankrat i verkligheten så att vi utan problem kan svara upp mot era anklagelser. Elver Jonsson sade att mittenpartierna är lika ambitiösa när det gäller ungdomarna som moderata samlingspartiet — det är bara att läsa mittens reservation! Då är min fråga till Elver Jonsson: Ingemar Eliasson var arbetsmarknadsminister när riksdagen våren 1982 fattade beslutet om ungdomarna. Varför hände det ingenting då? Det måste ju vara fullständigt meningslöst för folkpartiet att återigen i riksdagen upprepa vad man sade våren 1982, nu när man inte har kvar sin minister i departementet. Elver Jonsson sade att moderaternas krav när det gäller arbetsrättsoch trygghetslagstiftningen i stort sett innebär att man skulle ”slänga trotjänare på sopbacken”. Ja, det må vara så, enligt Elver Jonssons definition. Men i så fallinnebär folkpartiets ståndpunkt i de här frågorna, att man inte går så långt som till sopbacken men att man öppnar köksdörren och släpper trotjänarna i soptunnan som står där utanför. — Det här säger jag bara för att visa det onyanserade i Elver Jonssons angrepp. Centern hade visserligen, Arne Fransson, ingen minister i arbetsmarknadsdepartementet, men ni hade en mittenbroder som satt där, så ni kan väl också begrunda varför det inte hände något när ni hade chansen. Jag vill sedan ta upp uttrycket ”konventionella åtgärder”. Det framgick med stor tydlighet av Marianne Stålbergs inlägg att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken inte bestäms i regeringskansliet — den bestäms på AMS. Och det är man från det socialdemokratiska partiets sida inte alls missnöjd med; tvärtom det är man nöjd med och glad över. Har man som socialdemokraterna inställningen att AMS har kunskapen och bestämmer, får man också konsekvensen, herr talman, att AMS blockerar. Det är en av realiteterna som styr moderata samlingspartiets arbetsmarknadspolitik i dag.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Wittbom. Om moderaterna nu säger nej till alla förslagen om ökade medel för att snabbt få fart på sysselsättningen, hur skall vi då kunna skaffa jobb till orter som t.ex. Kiruna, Gällivare, Luleå och många platser i Jämtlands län? De analyser som ni hänvisar till hjälper inte — det behövs ju insatser. Sådan är verkligheten nu efter sex år med borgerliga regeringar, trots att man i er regeringsdeklaration 1976 kunde läsa att grunden för ett framgångsrikt reformarbete är en stark ekonomi. Efter de här sex åren — har vi en stark ekonomi? I samma regeringsförklaring hette det att alla ungdomar skulle ha arbete, praktik eller utbildning. Har det blivit så?

Herr talman! Bengt Wittbom sätter upp ett oskuldsfullt ansikte och säger: Varför hände ingenting när ni satt i regeringen? Till det är bara att säga: Aldrig tidigare i svenskt arbetsliv har så mycket gjorts från statsmaktens sida som just under den senaste sexårsperioden. Det skedde också under de år som moderata samlingspartiet ingick i regeringen. Men såvitt jag begriper ägnade man sig från det håller mera åt att bromsa än att driva på när det gällde aktiva åtgärder för att på arbetsmarknadens område klara sysselsättningen. Det gällde förmodligen också de yngre årgångarna. Nu säger Bengt Wittbom: Det var väldigt vad här blåser. Men vi sitter i segelbåten med ankaret i. Det är betecknande att han associerar till segelbåtar. När vi talar om svår arbetslöshet sitter moderaterna i en ”segelbåt” med ankaret i — jag tror de sitter litet fast i föreställningar om att man med enbart ekonomiska insatser kan åstadkomma en riktig arbetsmarknad. Bengt Wittbom tog illa vid sig av att jag sade att det kan inträffa att trotjänare slängs på sopbacken om man skrotar en del av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Jag tror faktiskt att det är så. Vi har sagt från både folkpartiets och centerpartiets sida — och det ställde också riksdagen upp på i våras — att vi inte vill vara med om att rasera trygghetslagarna, vi är inte med om att t.ex. slopa turordningsreglerna. Vi menar att man vid en reformering av lagen om anställningsskydd också skall ha respekt för ingångna avtal. Det är förbluffande att man från moderat håll — där man annars alltid sätter avtalet före lagstiftningen — inte drar sig för att nu med lag sätta sig över avtal som parterna träffat. Sedan har vi varit överens om att anpassa och avbyråkratisera trygghetslagstiftningen — för visst finns det kantigheter. Det vore konstigt om 1970-talets mycket aktiva reformarbete på arbetsrättens område inte skulle ha ofullkomligheter. En avbyråkratisering är vi från liberalt håll beredda att ställa upp på. Men vi menar att det inte får medföra att vi tar bort de regler som ger de anställda inflytande över sin egen arbetssituation — det har varit vägledande för alla liberala framstötar här i riksdagen om en reformering av den svenska arbetsmarknaden. Det är vägledande för folkpartiet också framöver. Därför tror jag, herr talman, att det kan vara bra — jag hoppas att Bengt Wittbom inte uppfattar det som ett allmänt påhopp — att få denna skillnad mellan konservativ och liberal politik markerad.
Herr talman! Bengt Wittboms påstående att det inte gjordes några insatser för ungdomarna under den tid som regeringen Fälldin styrde här i landet får naturligtvis inte stå oemotsagt. Låt mig bara i all vänlighet påminna Bengt Wittbom om införandet av ungdomsplatser, förslaget om kommunala ungdomsslussar och utbyggnaden av gymnasieskolan, för att bara nämnda några insatser. Dessa tre saker talar för sig själva. Bengt Wittboms uttalande överensstämmer alltså inte med verkligheten.

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag bara påpeka att det varje år framläggs en budget, och i den budgeten ingår det normalt 15-17 miljarder kronor till arbetsmarknadspolitiska insatser, och många miljarder kronor till industripolitiska insatser. Hur hårt och intensivt ni än argumenterar tror jag inte att ni kan få svenska folket att tro att moderata samlingspartiet i sina budgetalternativ skriver 0 kr. i de kolumnerna. Det finns alltså pengar till insatser, Marianne Stålberg. Vad vi moderater kräver är att de skall användas effektivt. Vad vi kräver är att vi skall överväga hur vi satsar varje krona — kronorna ramlar inte in i statskassan i samma snabba takt nu som på 1960 och 1970-talet. Nu får vi låna upp dessa. Elver Jonsson säger att vi gjorde mycket på arbetsmarknadspolitikens område när det var borgerlig majoritet. Ja visst. Det satsades stora resurser, och det togs ett stort ansvar för människors trygghet. Men det är inte det jag talar om, Elver Jonsson och Arne Fransson. Jag talar om ungdomsbeslutet. Ungdomsplatserna tillkom före det beslutet. Jag upprepar min fråga: Varför förverkligade ni inte det beslutet, när riksdagen gav mittenregeringen chansen? Hade man gjort det hade det sett annorlunda ut för många ungdomar i dag. När det gäller de anställdas inflytande på arbetsplatserna vill jag bara helt lugnt påpeka att det inte alls är på det sättet att det inte existerade något inflytande för de anställda på arbetsplatserna innan MBL kom. I Saltsjö 'badsanda hade man byggt upp en stark tradition kring samarbetstanken. Varför byggde man inte vidare på den? Vi måste bygga vidare och anpassa lagstiftningen så att den passar enskilda företag och anställda på ett bättre sätt. Arbetsmarknadsministern ville tydligen inte svara på mina upprepade frågor om arbetsgivaravgifter etc. Alf Wennerfors upprepade dessutom frågorna i den här debatten. Jag får då med statssekreterare Berit Rollén, som befinner sig i kammaren, vidarebefordra hälsningen till Anna-Greta Leijon att vi kommer att fortsätta att fråga tills vi får ett svar.
Herr talman! När det gäller att använda pengarna okonventionellt saknas det inte heller exempel från den tid då företrädare för folkpartiet och andra icke-socialistiska partier satt i regeringen. Jag behöver inte upprepa de exemplen för Bengt Wittbom, som känner dem alltför väl. Ungdomsslussarna var ett sådant exempel. Nu säger Bengt Wittbom: Varför förverkligades inte allt detta medan ni satt i regeringen? Bengt Wittbom har väl ändå inte glömt att detta förutsatte att parterna skulle gå fram avtalsvägen? Det var riksdagens beslut och regeringens vilja. Där kunde naturligtvis inte statsmakten ingripa, och jag beklagar, precis som dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson gjorde vid något tillfälle, att parterna inte var betydligt raskare och mer aktiva när det gällde den här frågan. Den synpunkten tycker jag man kan uttrycka från riksdagens sida. När det gäller reformeringen av arbetsrätten räcker det att notera att man från moderat och konservativt håll säger att vi hade det bra på den tiden, före medbestämmandelagen, och att det också då gick att komma fram till lösningar. Jag tolkar detta så, att man inte vill sluta upp kring en reformering av arbetslivet, som denna riksdag har beslutat om. Jag har sagt att vi från liberalt håll i diskussionen om hur regelsystemet skall förbättras och förenklas kommer att bjuda motstånd och hålla hårt fast vid att trygghetslagarna icke raseras. I försvaret av dem ingår att turordningsreglerna skall vara kvar, och att riksdagen skall ha respekt för av parterna upprättade avtal. Vi vill inte med lag sätta oss över vad parterna har kommit överens om. Jag upplever det så, att Bengt Wittbom och moderaterna här har hamnat i en logisk kollision.

Herr talman! Hur länge skall riksdagen hålla på och skriva om problem som bara parterna kan reglera? Hur många ungdomar ytterligare är det som inte skall få chansen? Skall det bli 80 000, 90 000 eller 100 000? Jag tycker att det är en väsentlig fråga. Elver Jonsson gjorde, milt sagt, vissa övertolkningar av vad jag i min förra replik kort hann säga om samarbetet på arbetsplatserna. Jag konstaterade bara ett viktigt faktum, nämligen att det fanns en utbredd tradition av. samarbete mellan parterna på arbetsplatserna före MBL. Det hade varit klokt och sunt att bygga lagstiftningen, om man nu prompt skulle ha en lagstiftning, på dessa erfarenheter. Därför är det också logiskt, herr talman, att i dag, när vi konstaterar att lagstiftningen inte fungerar alldeles perfekt, tänka tillbaka på vunna erfarenheter och försöka justera lagstiftningen i enlighet härmed. Det ger parterna chansen att klara ut problem som de upplever som ytterligt besvärande. Till slut: Vi kommer ifrån moderata samlingspartiets sida att fortsätta att i de här debatterna driva grundfrågorna. Jag är alldeles övertygad om att det är de frågor vi i dag debatterar, om de långsiktiga förutsättningarna och de restriktioner och trösklar som slår ut människor och hindrar människor att få jobb, som 1984 och 1985 kommer att vara huvudfrågorna i arbetsmarknadspolitiken. Då kommer t.o.m. regeringen att ha insett att de 17 miljarderna per år inte finns till disposition. Vi moderater väntar med stort intresse på att den tidpunkten skall inträffa.

Herr talman! Mycket har redan sagts i den här debatten, men jag avser ändå att i mitt anförande ta upp frågorna om ungdomsarbetslösheten, inte minst därför att jag har fått i uppgift av min utskottsgrupp att göra det. Arbetslöshet är nog bland det värsta som kan drabba en människa. Det är som ett gift för samhället och invånarna. Arbetslösheten innebär för de utsatta en känsla av hopplöshet och brist på självförtroende. Den skapar misstro och bitterhet bland dem som drabbas. I vårt land har arbetslösheten ökat väsentligt de senaste sex åren. Denna arbetslöshet var emellertid — särskilt under 1982— högre än vad som borde ha varit fallet om den borgerliga regeringen satsat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den utsträckning som vi socialdemokrater förordade. Arbetslösheten i dag hade troligtvis varit rekordhög om den borgerliga politiken fått fortsätta. Högst var dock arbetslösheten bland ungdomar, framför allt bland tonåringar. Av dem som tillhörde arbetskraften var mer än var femte kvinna i åldern 16-19 år arbetslös i september. Totalt sett var 85 000 ungdomar i åldrarna 16-24 år arbetslösa vid samma tidpunkt. Av dessa var 46 000 under 20 år. Motsvarande siffror 1976, när vi lämnade regeringsmakten, var 30 000 resp. 18 000. Man kan konstatera att den ungdomsgaranti som de tidigare borgerliga regeringarna givit inte infriats. Tvärtom har arbetslösheten bland ungdomar, som synes, ökat drastiskt. De borgerligas löften om arbete, utbildning eller praktik till alla ungdomar kan bl.a. med ledning av de nämnda siffrorna visa att garantin har varit ord utan innehåll. Målsättningen för oss socialdemokrater måste nu bli att med kraft angripa denna utomordentligt svåra situation. I proposition 1982/83:50 och i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13 har ett antal initiativ tagits som syftar till en förbättring av situationen för bl.a. de unga arbetslösa. På lång sikt måste naturligtvis åtgärderna inom den ekonomiska politiken ge resultat i form av ökad sysselsättning. Men på kort sikt måste det göras omfattande generella arbetsmarknadspolitiska insatser. Dessa åtgärder har naturligtvis stor betydelse även för våra ungdomar, och speciellt gäller detta dem som har fyllt 18 år. De insatser som betraktas som generella har f. ö. behandlats av andra talare här i kammaren. En stor del av medlen som avsatts till beredskapsarbeten kommer att skapa tusentals arbetstillfällen för unga människor ute i landet. När det gäller anslaget till ungdomsplatser har SÖ i september hemställt om ytterligare 90 milj.kr. för bidrag till flera ungdomsplatser under budgetåret 1982/83. Detta anslag har regeringen med stöd av finansfullmakten redan beslutat att ställa till förfogande för att täcka behovet av ungdomsplatser. Kopplat till detta har kammaren i samband med behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 12 beslutat att KAS inte skall utgå till ungdomar under 18 år. Som en följd av detta har i proposition 50 anförts att det är regeringens ambition att alla 17-åringar skall kunna erhålla åtminstone en ungdomsplats. Det förutsätts vidare att SÖ noga följer sysselsättningsutvecklingen för ungdomar under 18 år och i god tid anmäler om det behövs ytterligare medel. Detta innebär att regeringen är beredd att klara målet, som jag tidigare har nämnt. När det slutligen gäller kommunala aktiviteter för arbetslös ungdom har regeringen med ändring av den förra regeringens beslut fördelat totalt 100 milj.kr. på samtliga kommuner. Dessa medel skall användas till att mildra effekten av arbetslösheten bland ungdomar, och då i första hand stödja dem som är i störst behov av samhälleligt stöd av detta slag. I min hemkommun Landskrona har man exempelvis planer på att inrätta ett ungdomscenter som ett led i en uppsökande verksamhet. Låt mig också påpeka att regeringen under utbildningsdepartementets verksamhetsområde beslutat om en ökning med 2 000 intagningsplatser i gymnasieskolan för läsåret 1982/83 till en total kostnad av 36 milj.kr. per budgetår. De borgerliga partierna har på olika sätt reserverat sig mot det program som vi socialdemokrater föreslagit. Detta är förvånansvärt med hänsyn till att de, om än i olika konstellationer, haft regeringsmakten de senaste sex åren. Moderaternas förslag om hur de nu vill lösa de mycket svåra problemen med ungdomsarbetslösheten vill vi socialdemokrater bestämt ta avstånd ifrån. Det kan inte bli tal om att lösa dessa problem med erbjudande om sänkta löner, sämre trygghet i anställningen och på andra sätt. Vi anser heller inte att ökad rörlighet bland ungdomar i någon större omfattning löser problemen på arbetsmarknaden. I debatten våren 1982 om bl.a. ungdomsarbetslösheten kunde man trots allt skönja en enighet om att kraftfulla insatser borde sättas in för att klara problemen. Men nu kan konstateras att moderaterna yrkar avslag på medlen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket direkt drabbar ungdomarna. Det verkar på något sätt vara mera ord än allvarligt menade satsningar då moderaterna först gör program mot ungdomsarbetslösheten och sedan intar en avvisande hållning till en förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Mittenpartiernas förslag verkar vid första påseendet vara mera positiva till ytterligare insatser mot arbetslösheten bland ungdomen. Men mitten knyter så an till den borgerliga majoritetens vidlyftiga ungdomsgaranti från i våras. Landets ungdomar förespeglades då att nu var problemen lösta. Alla skulle garanteras jobb eller utbildning. Vi minns tidningsrubrikerna och TV uppföljningen. Börje Hörnlund — som representerar centern här i debatten — fick stort utrymme i landets största dagliga tidning, där han uppträdde tillsammans med arbetslösa ungdomar i hemstaden Skellefteå. Nu var problemen lösta. Vi socialdemokrater som valde att i stället förorda förstärkta resurser för att successivt kunna nedbringa arbetslösheten framställdes som defensiva. Hur gick det? Hur är läget i dag i Skellefteå, Börje Hörnlund? Sanningen äratt situationen i stället snarare försämrades efter ert magnifika utspel. Vad var det som gick snett? Svek mittenregeringen när garantin skulle förverkligas? Sammanfattningsvis anser jag att de borgerliga partierna verkar splittrade — och det har också debatten här i dag visat — i denna för våra ungdomar så avgörande fråga. Möjligen kan detta ha påverkat det resultat som dessa partier uppnått under sin regeringstid. Avslutningsvis kan sägas att vi socialdemokrater aldrig kan acceptera en hög arbetslöshet, speciellt inte bland landets ungdomar. De åtgärder som nu sätts in skall ses som ett steg mot avskaffandet av ungdomsarbetslösheten, och vi är beredda att med olika medel fortsätta att bekämpa densamma. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 13 också i de avsnitt som behandlar åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Jag yrkar vidare för säkerhets skull även avslag på reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Riksdagen beslöt i våras att bifalla en centermotion med innebörd att alla ungdomar under 21 år skulle erbjudas arbete eller utbildning i stället för arbetslöshetsersättning eller annat ekonomiskt bidrag från det allmänna. Jag har tidigare vid två tillfällen — båda gångerna med Anna-Greta Leijon närvarande i kammaren — gett mina och centerns synpunkter på hur viktigt vi anser att det är att utrota arbetslösheten i de känsligaste ungdomsåren. Jag nöjer mig därför nu med att konstatera att såväl genom att utrota ungdomsarbetslösheten som genom att ta bort alla bidrag i motsvarande åldrar så lägger vi en god grund för framtiden och undviker framför allt många personliga tragedier. Regeringen har föreslagit och riksdagen beslutat att KAS-ersättningarna skall tas bort för 16 och 17-åringarna. Centern har i utskottet biträtt en sådan ordning, men krävt att riksdagen då måste ge regeringen till känna att regeringen måste följa upp frågan så, att de berörda ungdomsgrupperna verkligen får utbildning, praktik eller arbete. Centern har alltså sett till att riksdagen gett regeringen i uppdrag att vidta de kompletteringar som kan behövas för att alla 16-17-åringar skall kunna erbjudas utbildning eller arbete. Regeringen skall också för riksdagen redovisa hur frågan följs upp. Från centerns sida noterar vi att vårt initiativ från i våras nu nått fram t.o.m. 17-åringarna, och vi hoppas nu att arbetet snabbt kan gå vidare så att regeringen uppfyller riksdagens beslut från i våras, så att också alla 18-, 19 och 20-åringar erbjuds utbildning eller arbete, inte bidrag. Beslutet om 16-17-åringar fattades med bred politisk majoritet av riksdagen i går. Beslutet i våras antogs med en rösts majoritet. Jag har vid ett antal tillfällen beklagat att inte hela riksdagen ställde upp bakom motionen. Jag hoppas emellertid att socialdemokraterna när de nu äntligen kommit i gång skall inse att ungdomar i åldern 18-21 år behöver få samma fäste i tillvaron och känna att samma krav ställs som nu blir fallet för 16—17 åringarna. Jag går nu över till att beröra vårt partis krav på ökade resurser för glesbygden. Många starka krafter — inte minst politiska — arbetar för att det skall komma att ske en fortsatt koncentration av arbetstillfällen, service och befolkning till storstaden samt till de större centralorterna i länen. En sådan utveckling blir förödande för den svenska glesbygden, om inte en kraftig moteld anläggs. I en situation med dämpad ekonomisk tillväxt får dessa krafter dessutom argument för att fara ännu hårdare fram med vår landsbygd. I glesbygden finns resurser i form av odlad mark, skog, vattenkraft, torv, mineraler, malm, rekreationsresurser osv. Dessa tillgångar har stor betydelse och kan, om vilja finns, komma att få en än större betydelse för vårt svenska folkhushåll. Tillgångarna måste tas till vara, på ett sådant sätt att de främjar glesbygden i alla avseenden. I ett glesbygdslän som t.ex. Västerbotten — och det gäller även för övriga skogslän — har jordoch skogsbruket alltid varit en basnäring och haft en stor betydelse för hela länets utveckling. Det är alltså av synnerlig vikt att lantbruket främjas och ges förutsättningar så att det kan bestå och utvecklas. Det vore nämligen förödande för såväl den samhälleliga som den sociala servicen i länets glesbygder om sysselsättningen minskar ytterligare. I glesbygden måste samhället ha som mål att uppmuntra kombinerade verksamheter inom jordoch skogsbruk, hantverk och service, i småskaliga former. Av tradition har alltid glesbygdsnäringarna varit så uppbyggda för att kunna ge maximal utkomst och sysselsättning. För att främja utvecklingen i glesbygden och ta till vara de resurser som glesbygden besitter har glesbygdsstödet spelat en mycket stor roll. Otaliga är de som genom detta stöd har kunnat utveckla sitt företag och de personer som kunnat beredas sysselsättning. I enbart Västerbotten har under de senaste åren ca 250 företag erhållit glesbygdsstöd i någon form. De utvärderingar som gjorts av stödet visar att stödformen har betydande positiva effekter. Sysselsättningen har kunnat öka kraftigt, och investeringarna som gjorts har ett bestående värde. De ekonomiska resurserna för glesbygdsstödet räcker inte i dag för att svara mot efterfrågan. I dagsläget, när endast halva budgetåret har gått, så är istort hela stödandelen som länsstyrelse resp. lantbruksnämnd förfogar över intecknad. T. ex. har lantbruksnämnden i Västerbottens län redan förbrukat 2 miljoner av totalt 2,5 milj.kr. som avsatts för bidrag till jordbruket. Länsstyrelsen har förbrukat 3 miljoner av 3,5 milj.kr. som avsatts för övrig företagsverksamhet i glesbygd. Då skall det beaktas att man dessutom har inne ansökningar om stöd till olika objekt på ytterligare 3 miljoner. Så ser verkligheten ut i mitt hemlän. Jag förmodar att i stort sett liknande förhållanden råder i övriga Norrlandslän. Intensifierad kommunal sysselsättning, det s.k. IKS-stödet, är en annan del av glesbygdsstödet. Om jag får exemplifiera återigen från mitt hemlän Västerbotten, kan jag nämna att länsstyrelsen för IKS-verksamheten har fördelat budgetåret 1982/83 ca 7 milj.kr. till totalt nio kommuner. I november, efter det att fem månader gått av budgetåret, hade fem kommuner skrivit till länsstyrelsen och begärt ytterligare IKS-medel. Det är alltså ett oerhört starkt sug efter dessa medel, och det visar dels att behovet är mycket stort, dels att IKS upplevs av kommunerna som ett mycket värdefullt stöd för glesbygden. I ett läge då arbetslösheten ökar för varje månad som går är det än viktigare att medel för IKS-verksamheten tryggas. IKS ger en långsiktig effekt, då objekten har anknytning till den näring som bedrivs i glesbygden, men möjliggör framför allt sysselsättning åt arbetslösa. Det är nämligen så, herr talman, att de lokala arbetsförmedlingarna skall anvisa arbetskraften för IKS-verksamheten. När vi vet att vi står inför den kanske högsta arbetslösheten någonsin måste vi göra allt för att möjliggöra för fler att få ett arbete. Vi vet också att IKS-verksamhetens volym urholkas på grund av bl.a. inflation och ökade arbetskostnader. Detta gör attt.ex. det antal dagsverken som man kan erhålla med exempelvis 1 milj.kr. starkt reduceras. Centern har därför föreslagit att ytterligare medel skall anvisas. Jag har här, utifrån exempel från Västerbotten, försökt påvisa att det måste till ett kraftigt påslag på de medel länsstyrelserna förfogar över för satsning på sysselsättningsskapande åtgärder för glesbygden. Jag vet att motsvarande brist på medel även råder i övriga Norrlandslän. Vi från centern har alltid hävdat att glesbygdspolitiken måste ses som en del av regionalpolitiken. För att vända en negativ utveckling i våra utsatta glesbygder kräver vi att det förs en kraftfull och decentralistiskt inriktad regionalpolitik. Ett sådant synsätt måste ständigt ges stor tyngd i beslut som vi fattar här centralt men även regionalt och lokalt. Vi har därför lagt fram ett förslag om intensifierade insatser för glesbygden som ligger i linje med vår syn på hur det regionalpolitiska arbetet skall bedrivas. Dessutom har vårt förslag om ytterligare 100 milj.kr. till att främja sysselsättningsskapande åtgärder i glesbygder ett starkt stöd i våra glesbygdslän och kommuner. Inte minst vittnar de exempel som jag i dag har redovisat för kammaren om detta. Det är därför en ur alla synpunkter klok åtgärd att överföra 100 milj.kr. från de sedvanliga AMS-medlen till glesbygdsmedel. Vi får en snabb effekt, vi får en långsiktig effekt och vi får effekterna där de bäst behövs. Avslutningsvis vill jag vända mig till arbetsmarknadsutskottets ordförande, fru Frida Berglund. Att statsrådet och statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet, som båda varit yrkesverksamma på centrala AMS, slentrianmässigt går den breda AMS-vägen, det kan jag förstå, även om de gör fel. Däremot har jag svårt att förstå varför Frida Berglund från Norrbotten, som många gånger måste ha hört hur f. d. landshövdingen Ragnar Lassinantti prisat de goda sysselsättningsmässiga effekter som glesbygdsmedlen ger på både kort och lång sikt, leder utskottet i fel riktning. Det har under de senaste dagarna blivit modernt att tala om studiecirklar. För att inte glesbygden kraftigt skall utarmas under denna treårsperiod, vill jag vördsamt be Frida Berglund bilda en studiecirkel under julhelgen med Ragnar Lassinantti. Han har mycket att lära det socialdemokratiska partiet. Sedan vill jag kort kommentera Anna-Greta Leijons uttalande att det tar tid att pressa ned arbetslösheten. Förvisso har hon tyvärr rätt. De stora köpkraftsindragningar som nu sker kommer att inverka mycket negativt på sysselsättningen inom våra servicenäringar. Det kommer också att bli stora bekymmer för kommuner och landsting. Före valet gällde att kommuner och landsting minsann skulle få expandera minst 2 96. Den socialdemokratiska eftervalspolitiken får till effekt att ca 5 miljarder kronor, som skulle ha kunnat användas till sysselsättning, försvinner ur kommunernas och landstingens kassor. Vid överläggningar som de båda kommunförbuden hade med statsrådet Feldt sade han mycket riktigt att vi nu inte längre skall diskutera dessa procenttal utan kommuner och landsting får expandera så mycket som ekonomin klarar. Därför vill jag för denna kammare och för arbetsmarknadsdepartementet tala om att det kommer att finnas socialdemokratiska kommuner och landsting som på grund av ekonomin och det som har skett efter valet kommer att minska antalet anställda. En trolig utveckling är att det icke kommer att anställas en enda människa till i den kommunala sektorn under 1984 och 1985. Ungefär så är läget. Det är naturligtvis i och för sig trist, men jag tror att det behövs väldigt många goda krafter, om vi inte skall uppleva en rekordarbetslöshet åren framöver.